Herr talman! Vi ska nu diskutera funktionshinderspolitik. Hur ett land behandlar människor med funktionsnedsättning säger mycket om hur landet i sin helhet är. Att vara utlämnad åt andra och aldrig riktigt känna att man har kontroll över sitt eget liv var länge vardag för många människor med funktionsnedsättning. Det var bakgrunden till att den socialdemokratiske socialministern Bengt Lindqvist i slutet av 1980-talet tillsatte en utredning som skulle komma med förslag om hur tillvaron för dessa människor skulle kunna göras bättre. Utredningens förslag ledde fram till en proposition som 1993 lades fram för riksdagen av den folkpartistiske socialministern Bengt Westerberg och som sedan röstades igenom av en enig riksdag. Detta är bakgrunden till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, som det brukar heta i de flesta sammanhang. Lagen trädde i kraft i januari 1994. Rätten till personlig assistans har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. För många har det varit helt livsavgörande och inneburit skillnaden mellan ett passivt liv och ett aktivt liv. Assistansreformen är en av vår tids absolut viktigaste socialpolitiska reformer. Tanken med den är att människor ska ges makt över sina liv för att på så sätt fullt ut kunna delta i samhällslivet. Under det senaste året har det stormat rejält kring assistansen. Rubriker om fusk har toppat tidningarnas förstasidor. I mars 2011 tillsattes därför en utredning av regeringen för att försöka hitta sätt att komma åt fusket. Utredningen har i år lagt fram förslag om åtgärder. Vi stöder givetvis förslag som försvårar eller helst förhindrar dessa kriminella handlingar, och det vet jag att alla som har behov av assistans och alla seriösa anordnare också gör. Vi vill inte tro att fusket är så omfattande som det ibland beskrivs, men allt fusk är en stöld från skattebetalarna och ett hot mot alla dem som behöver assistansen för att kunna leva i samhället på lika villkor. En del av utredningens förslag har dock väckt starka reaktioner från brukare och deras organisationer, som har känt sig orättfärdigt utpekade som fuskare. Dessutom skulle en del av förslagen, sägs det, starkt påverka möjligheterna för många att anordna sin assistans på ett så bra sätt som möjligt. Det är viktigt att vi tar dessa signaler på så stort allvar som möjligt, inte minst med anledning av att dessa personer inte har fått möjlighet att framföra sina synpunkter under utredningens gång. Detta är alltså en utredning som kommer att landa på vårt bord inom en ganska snar framtid, möjligtvis, men jag tyckte ändå att det var viktigt att man tar upp det i detta sammanhang eftersom den personliga assistansen diskuteras utifrån så många olika synvinklar. För att kunna få en samlad bild av detta tyckte jag att det var viktigt att ta upp den även nu. Det har också under flera års tid kommit oroande rapporter om hur lagstiftningen tillämpas. Assistansberättigade personer har vittnat om att de vid Försäkringskassans omprövningar av sina behov fått kraftigt minskad assistans. Försäkringskassan och även kammarrätten hänvisar till prejudikat i Högsta förvaltningsdomstolen som förklaring till den ändrade bedömningen. Regeringen uppmärksammades på frågan av dåvarande socialutskottet redan 2009, men ingenting har i sak gjorts från regeringens sida. En del statistik har tagits fram, men regeringen har inte gjort några analyser. Många oklarheter kvarstår alltså. Hur många är det som vid omprövningar får sina behov kraftigt minskade till följd av det nya sättet att tolka lagstiftningen? Vad beror minskningarna på i de enskilda fallen, och hur har det gått för dem som har fått sina insatser kraftigt minskade? Vi socialdemokrater har begärt att snabbt få fram dessa fakta och inte bara en sifferstatistik över hur många som fått minskad assistans. Först då går det att ta ställning till hur vi behöver agera och om och hur lagen i så fall behöver förtydligas eller ändras. En sådan genomgång av läget brådskar och behöver ligga på socialutskottets bord innan årets slut, och ett ställningstagande från regeringen behöver komma senast i början av nästa år. Vi tycker att det är bra att en majoritet i utskottet har ställt sig bakom detta krav, för regeringens passiva inställning är obegriplig. Ansvarigt statsråd Maria Larsson, Kristdemokraterna, måste börja engagera sig och ta ansvar för assistansreformen. Den fråga utskottet ställde till regeringen redan före senaste valet om vad regeringen anser behöver göras för att se till att människor med funktionsnedsättningar faktiskt får det stöd de har rätt till enligt lagens intentioner, vilket också Maria Larsson säger sig värna, hänger fortfarande i luften. Det handlar faktiskt om enskilda människor och deras levnadsvillkor, inte om statistik. Fru talman! Förutom den stora frågan om personlig assistans har vi framfört våra meningar i reservationer och särskilda yttranden. När det gäller den allmänna inriktningen på funktionshinderspolitiken menar vi att den i stora delar är alltför passiv. Trots kvarstående problem och orättvisor för personer med funktionsnedsättning saknas nya mål och konkreta förslag från regeringens sida. Funktionshindersfrågorna är i första hand rättighetsfrågor och inte vård och omsorgsfrågor. Det finns en rad frågor som regeringen borde ta itu med och där flera olika departement och riksdagsutskott måste involveras. För det första bör man omedelbart se till att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen. För det andra bör LSS-reformen, som jag tidigare grundligt kommenterat, värnas. För det tredje måste arbetet för att tillgänglighetsanpassa Sverige påskyndas. För det fjärde måste aktiva åtgärder sättas in för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. För det femte och sista behöver hjälpmedelsfrågan ses över så att det inte är var man bor som avgör vilka hjälpmedel man får och vad de kostar. Fru talman! En annan problematik vi tycker är viktig att lyfta fram rör personer med grava synskador. För att de ska kunna leva på samma villkor som andra behöver de ha tillgång till ledsagning. Endast fyra av tio kommuner har politiskt antagna riktlinjer för LSS-ledsagning, vilket har resulterat i stora skillnader i bedömningen av ansökningar. Socialstyrelsen menar att man måste sträva efter mer enhetliga bedömningar. Vi vill därför att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utfärda riktlinjer för hur ansökningar om ledsagarservice enligt LSS ska bedömas och för tillämpningen av insatsen. En annan sak som också rör ledsagning är den oro som skapats efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen under 2011. Då konstaterades att det varken i LSS eller i dess förarbeten finns skrivningar som säger att en kommun är skyldig att stå för eventuella utlägg som ledsagare kan ha i samband med sina uppdrag. Det innebär att den person som beviljats ledsagare ska stå både för sina egna utlägg och för ledsagarens. Det är inte rimligt att den som har behov av ledsagare för att kunna till exempel gå på teater ska behöva ha dubbla kostnader för biljetter. Detta riskerar att urholka ledsagarservicen och kraftigt begränsa möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter. Vi anser därför att man bör se över möjligheten att i LSS reglera att den som tillhandahåller ledsagarservice för den enskilde också ska vara skyldig att stå för ledsagarens kostnader i samband med aktiviteter som kostar pengar. Vi har inte reserverat oss i denna fråga, men om det visar sig att utvecklingen går mot att allt fler kommuner kommer att kräva att den enskilde ska stå för ledsagarens kostnader kommer vi att återkomma även om detta. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om bidrag till glasögon för barn. En motion av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson, som båda är socialdemokrater, belyser på ett bra sätt hur vi socialdemokrater ser på frågan, och det överensstämmer också i stora drag med det som majoriteten i utskottet ställt sig bakom. Det står: "Barn som ser dåligt och inte får glasögon får svårt att följa med i undervisningen i skolan, från att läsa vad som står på tavlan till att orientera sig ordentligt i gymnastiksalen eller simhallen. Det är viktigt att barns synfel åtgärdas fortlöpande under uppväxten. Att köpa glasögon kan bli en stor utgift för familjen. Landstingen i Sverige beslutar själva om de vill ge bidrag till familjer med barn som är i behov av glasögon. Dessa bidrag skiljer sig åt mellan landstingen, och därför varierar beloppet beroende på i vilket landsting man är bosatt. Trots att synen inte är färdigutvecklad förrän vid åtta till tio års ålder, vilket medför flera glasögonbyten, är det få landsting som ger stöd efter sju års ålder. Det bör vara rimligt att jämställa barns synfel med andra behov av hjälpmedel som till exempel vid en hörselnedsättning. Glasögon till barn får inte vara en plånboksfråga som innebär att alla inte har samma rätt till glasögon efter behov. Det måste vara samhällets ansvar att se till att alla barn får så goda förutsättningar som möjligt under sin uppväxt och i detta bör man inkludera hjälpmedel som glasögon eller annan åtgärd som korrigerar synfel. Vi anser att det nuvarande systemet för subvention av barns glasögon bör ses över för att åstadkomma ett mer rättvist system." Dessutom måste man i detta sammanhang ge en stor eloge till organisationen Majblomman, som på ett väldigt förtjänstfullt sätt har sett till att frågan har hamnat högt på den politiska dagordningen. Inte minst i mitt eget landsting i Örebro diskuteras nu möjligheterna att kraftigt öka stödet för barns glasögon. Det är lite tråkigt att behöva konstatera att det enda landsting i landet som inte har någon subvention över huvud taget är Stockholms läns landsting.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

Fru talman! Jag stöder alla Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 6 och reservation 8. Det är något märkligt när politiker debatterar funktionshinderspolitik rent generellt. Alla är så välvilliga. Alla är så förstående. Men ser verkligheten i Sverige ut som vi tror och hoppas för unga, barn och vuxna med funktionsnedsättning? Nej, det gör den inte. Sverige har skrivit under standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Det gjorde vi 1993. Det är alltså snart 20 år sedan. Ändå är det mycket kvar innan Sverige har nått fram till det vi har lovat. Under rubriken Delaktighet och jämlikhet i standardreglerna finns ett stycke om tillgänglighet för service, aktiviteter, information och dokumentation. Dit har vi inte nått. Endast hälften av landets grund och gymnasieskolor är till exempel tillgängliga för elever som är rullstolsburna. Vad gäller affärer, restauranger, biografer etcetera är det inte ett dugg bättre. Därför vill Miljöpartiet ha in tillgänglighet i diskrimineringslagen. Lika rättigheter finns inte heller. 68 000 personer med funktionsnedsättning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. År 2008 var siffran 30 000. Den har alltså mer än fördubblats på fyra år - detta trots att Sverige har skrivit under att dessa personer bör få det stöd de behöver inom det reguljära systemet för utbildning, hälso och sjukvård, arbetsmarknad och social service. Vi är som sagt välvilliga och förstående, men när det kommer till handling är det mycket som fattas. LSS innebar ett nytt liv för alla personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Så kom en dom från Regeringsrätten, numera Högsta förvaltningsdomstolen, om personlig assistans och grundläggande behov. Domen har inneburit försämringar för de personer som är beroende av personlig assistent för full delaktighet i samhällslivet, vilket vi säger att det ska vara. Regeringsrättens dom innebär en omdefiniering av grundläggande behov. Domslutet innebär att personlig assistans endast är avsedd för den som behöver hjälp med mycket privata angelägenheter. Domen som blivit praxis för Försäkringskassan har gjort det svårare för många att leva ett liv i delaktighet i samhället. Någon säger: Jag är både blind och rullstolsburen och är alltså tvungen att ha en person som kan hjälpa mig med förflyttningar. Beslut: Noll assistanstimmar! En pojke med Downs syndrom och autism fick assistanstimmarna neddragna från 122 till noll timmar. Det finns otaliga exempel på detta, bland annat med personer som har fått sluta arbeta på grund av att de inte har fått sin assistans. Kruxet med detta är att lagen inte är ändrad, utan det är domen som har gjort att Försäkringskassan måste rätta sig efter domen och alltså göra en ny tolkning av lagen. Vi som var aktiva i handikapprörelsen när LSS kom till vet att det vi ser nu aldrig var avsikten. Även Bengt Westerberg, som var en av arkitekterna bakom detta, uttryckte det i en intervju i mars i år: Med hjälp av sin assistent ska assistansanvändaren kunna utföra det som en normal person utan funktionshinder kan utföra. Tidsåtgången för arbetsuppgifterna bör också utgå från en person utan funktionsnedsättning. Vad gör vi då som rikspolitiker? Det är möjligt och till och med troligt att vi måste ändra eller förtydliga lagen så att den efterlevs enligt intentionerna. Men för att göra det behöver vi veta hur och i vilken mån domslutet har bidragit till att assistenttimmar dras ned eller försvinner. Ställningstagandet innebär att Inspektionen för socialförsäkringen ska ta fram ett underlag för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Detta ska redovisas en första gång i december 2012. Sedan ska man återkomma till utskottet. Det är som sagt möjligt att vi kommer att stå för en lagändring eller ett förtydligande. Det vet vi inte förrän vi har sett vad man har kommit fram till. Utgångspunkten i arbetet ska vara intentionerna i LSS. Det kan tyckas som en lång tid att vänta till årets slut, och det är det också. Men för att fatta ett beslut som håller och inte rivs upp av en ny dom är det viktigt med material och analyser som vi kan använda under lång tid. Räkna med att Miljöpartiet noga kommer att följa redovisningen från ISF! Det är, som jag sagt tidigare, möjligt att MP kommer fram till att § 9 måste skrivas om. Fru talman! Jag går nu över till att tala om glasögon till barn. Så ovetande var jag att jag trodde att alla landsting gjorde som mitt hemlandsting Västmanland, det vill säga att alla barn under åtta år har full subvention för glasögon. Det är gratis för barnen i Västmanland. I det alliansstyrda Stockholm får barnet inte en krona. Något måste vara fel! Hur kan tolkningar av vad som är hjälpmedel vara så komplett olika från län till län? Det gäller att bo på rätt ställe. Därför är det viktigt att kartläggningen angående landstingens tillämpning av sitt ansvar för hjälpmedel vad avser glasögon för barn startar. Därmed har man tillmötesgått Miljöpartiets motion om en översyn av riktlinjerna för stöd till barns glasögon för att stärka möjligheten för barn med synfel att få glasögon oberoende av var de bor. Miljöpartiet har ändå lämnat ett särskilt yttrande eftersom det man skriver är att frågan huruvida synnedsättning hos barn ska definieras som en funktionsnedsättning bör klargöras. Har man det minsta tvivel om detta är det bara att gå in på Socialstyrelsens hemsida och läsa. Där står det hela ordagrant beskrivet utifrån WHO:s kriterier. När man använder glasögon har man naturligtvis inget funktionshinder, men funktionsnedsättning har man så fort man inte använder dem. Dess värre blev det inte heller någon tidsangivelse för när detta ska återrapporteras. Det sägs bara att man ska återkomma till riksdagen med en redovisning så snart resultaten är klara. Risken är att det blir en långbänk utan tidsangivelse. Men vi håller ögonen på detta, bokstavligt talat. Fru talman! Jag ska säga något om personkrets. Som ni säkert vet finns det tre personkretsar. Den första är i huvudsak personer med utvecklingsstörning och autism. Den andra är personer med hjärnskada i vuxen ålder. Där är diagnosen utgångspunkten. Sedan kommer det tredje kruxet; det står att det gäller en person med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd. Som ni hörde tidigare räknas man alltså inte till personkrets 3 även om man är blind och rullstolsburen. Här är det inte diagnosen som är avgörande, utan den enskildes svårigheter i det dagliga livet och behovet av stöd och service. Man kan ju fundera på om en person som är både blind och rullstolsburen inte har väldiga behov. Det är en märklig bedömning. Här måste det bli ett förtydligande så att det inte råder någon tvekan om att personer med grava synskador hör till personkrets 3. Fru talman! Många personer med funktionsnedsättning behöver ledsagarservice för att öka sin delaktighet i samhället. Ledsagarservice innebär att man får stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Kommunerna gör olika bedömningar när det gäller både kostnader för ledsagarservice och omkostnader för själva ledsagningen. Vem betalar biobesöket, kafébesöket eller tågbiljetten för ledsagaren - personen med funktionsnedsättning eller kommunen? Socialstyrelsen genomförde 2010 en kartläggning av ledsagning och kommunernas ansvar. Man kom bland annat fram till att det råder osäkerhet beträffande vem som står för ledsagarens omkostnader och i vilken utsträckning. I fyra av tio kommuner är ledsagningen avgiftsfri, medan den i de övriga är avgiftsbelagd. Även vem som står för ledsagarens omkostnader vid ledsagning varierar mellan kommunerna. Slutsatsen från Socialstyrelsen är att ledsagningen är en betydelsefull, ofta avgörande insats för att öka delaktigheten i samhället för enskilda personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen ger emellertid ingen enhetlig bild av ledsagarinsatserna i riket, utan former, omfattning, villkor och begränsningar för ledsagarinsatsen varierar. För att kunna erbjuda individuellt utformad ledsagning på lika villkor och med god kvalitet oavsett kommun bör större enhetlighet mellan kommunerna eftersträvas. Här är Socialstyrelsen och Miljöpartiet helt överens. Det ska inte vara boendeort som avgör om jag kan använda ledsagarservice eller inte.

Fru talman! Det har sagts att vi bör arbeta längre än till den nuvarande pensionsåldern. Det är sant att välfärden är beroende av att pengar dras in till statskassan. Det är bara en sak som jag tycker att man missar när man stakar ut den målsättningen, och det är att många inte håller på sina arbetsplatser i dag. Man måste skapa rätt förutsättningar utifrån rätt utbildning för den speciella yrkesrollen för att människor ska kunna jobba så länge som möjligt. Om man inte gör det får man ett pedagogiskt problem att förklara hur målsättningen att vi ska orka arbeta längre ska bli möjlig att uppnå. Jag läser ibland olika artiklar, som droppar in med jämna mellanrum, om hur man i Sverige upplever sin arbetsplats. Vi har tidigare haft oacceptabelt höga sjuktal, och många kvinnor har haft tunga jobb. Vi har fortfarande en mycket hög ohälsa på våra arbetsplatser. Senast nu i februari läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om en medarbetarundersökning som visade en nedåtgående trend när det gäller stressen. Det som generellt gör att många finner sin arbetsplats så outhärdlig är inte särskilt okänt. Det är många gånger bristfällig utbildning, otydliga arbetsroller och ett dunkelt ledarskap. Fortgår det under en längre tid, vilket det oftast gör, kommer sjukskrivningarna som ett brev på posten. Det här har vi sett nu under mycket lång tid. Därför är det viktigt att någon gång acceptera att det är så här vi människor fungerar. Vi fungerar så här utifrån vissa förhållanden. När vi väl har accepterat det måste vi skyndsamt tänka om när det gäller att få människor att stanna kvar i sitt yrke och framför allt känna en större yrkesstolthet, vilket man gjorde mer förr. Fru talman! När kommunerna övertog huvudmannaskapet och ersatte landstingets tidigare utbildning med omvårdnadsprogrammet trodde man att studerande skulle komplettera den på komvux eller på högskolan. Det blev inte riktigt så, utan färre sökte till utbildningen inom omsorgen om funktionshindrade. Det innebär att vi i dagsläget bara har ca 40 procent som har behörig utbildning inom sitt arbetsområde. Jag tycker att det är oroväckande att man inom LSS i princip kan anlita vem som helst, trots att arbetet kan handla om enskilda som har psykisk och fysisk ohälsa och en komplicerad livssituation. Jag tycker att det är respektlöst både mot dem som anlitar LSS och mot varje person som jobbar inom verksamheten. Nu har förvisso regeringen gått med på att vidta vissa åtgärder för att rätta till detta, som man säger. Det är till viss del bra. Man har bland annat förstärkt tillsynen av verksamheten och gjort det möjligt med vitesförelägganden för att avhjälpa missförhållanden. Men jag saknar fortfarande den samlade kunskap som ska krävas av alla som jobbar inom LSS för att de ska utveckla en egen profession. Om det inte finns någon riktig utbildning är det lätt att känna att man inte har ett riktigt jobb. Och visst är det väl ett riktigt jobb att arbeta inom LSS? I nuläget tycker jag att det här systemet ger märkliga signaler som i sin tur medverkar till attityder till och synen på funktionshindrade. Jag tycker att det är dags att vi börjar höja värdet på många vårdyrken för att människor över huvud taget ska vilja söka till utbildningar inom den yrkeskåren. Det är också viktigt att man inom den branschen kan hålla jämna steg med den senaste forskningen så att kunskaper kan hållas uppdaterade. Jag kan även tycka att omvårdnadsprogrammet borde ses över för att bättre anpassa det till enskildas känslomässiga behov. Många som exempelvis befinner sig i händerna på vårdpersonal kan, trots ett vänligt bemötande som är korrekt på alla sätt och vis, känna en väldigt stor ensamhet och isolering. Man kanske har behov av att förmedla tankar, känslor och upplevelser som man har inom sig. Det gäller kanske särskilt de äldre. Jag tror att många kan känna en viss distans till personliga samtal därför att man inte riktigt vet hur man ska samtala om åldrandeprocessen och vad som händer med kropp och psyke. Rent generellt kan jag tycka att geriatrik bör lyftas upp mer i omsorgsprogrammet och bli ett tyngre ämne så att man rustar den kommande personalen att kunna hantera vårdtagare och anhöriga när eventuella depressioner och dödsprocesser närmar sig. Jag kan berätta att det kan hända ganska mycket med en människa som närmar sig döden när det gäller kropp och känsloliv. I en del fall kan det vara rätt skrämmande upplevelser som man kanske inte törs orda om av rädsla för att inte bli tagen på allvar eller antas vara inbillningssjuk. Därför finns inte heller, vad jag vet, något riktigt dokumenterat om vad som händer med oss när vi närmar oss döden. Jag tycker även att vi behöver bli bättre på att möta människor i den processen. Jag ska gå vidare till den motion vi har väckt om gratis glasögon för barn upp till 15 år. Även om jag inte här yrkar bifall till den vill jag betona att det är en mycket aktuell fråga som motionärerna tar upp. Det är ungefär 23 000 barn som riskerar att få försämrad syn bara för att vi inte väljer att klassificera detta som ett funktionshinder. Jag tror att det är många som sitter i den här kammaren som skulle ha svårt att få sin vardag att fungera om de inte hade fått hjälp med glasögon. Jag ser det som självklart att vi måste garantera att barn ska kunna hänga med i skolan, kunna delta i fritidsaktiviteter och kunna känna igen sina lärare, släkt och familj när de möter dem på gatan. Samtidigt finns det vissa kringfrågor här som vi tycker måste utredas först. Ska det behovsprövas eller inte, vilken myndighet ska övervaka systemet, hur ska subventionen utformas, ska det vara ett högsta belopp och så vidare? Jag anser att frågan är kopplad till barnfattigdom generellt, och fram till dess att vi har tittat närmare på det måste frågan lösas inom ramen för de trygghetssystem vi har i dag. Däremot är det viktigt att skicka en signal till regeringen om att det förhoppningsvis finns majoritet här i kammaren för själva bevekelsegrunderna för att barn ska få hjälp med glasögon. Jag vill yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 om förtydligande av lagstiftningen när det gäller personlig assistans och reservation 6 om rätten till ledsagning. Fru talman! I dag har vi den stora debatten om funktionshindersfrågor utifrån alla motioner som väcktes i höstas. I mitt inlägg kommer jag i första hand att tala om rätten till personlig assistans men också om ledsagning och några andra frågor. Utanför på Mynttorget pågår i dag aktionen Utan assistans stannar livet. Om inte alla redan har varit ute och pratat med dem tycker jag att ni ska göra det. De sitter i en bur för att illustrera vad det innebär för människor att mista sin assistans. Självständigheten att leva det liv som man vill begränsas starkt. Jag kommer att återkomma till den personliga assistansen men vill bara säga kort om glasögon att för Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi inte ska ha någon ekonomisk behovsprövning när det gäller glasögon, vilket det hänvisas till i dag. Man säger att har föräldrarna inte pengar att köpa glasögon åt sina barn för ska de gå till socialkontoret där en ekonomisk behovsprövning görs. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. Vi vill ha rätt till glasögon för alla barn. Vi har pengar i vår budget för det. Det är bra att man tar ett steg framåt i den här frågan, tycker jag, och det gör man i utskottets skrivningar. Jag hoppas att vi hamnar i ett läge där barn i alla landsting får glasögon när de behöver det och inte behöver starta livet med att inte kunna följa med i skolan eller leka med sina kompisar på grund av föräldrarnas ekonomi. Fru talman! Varje torsdag kl. 8-9 samlas representanter för ett antal funktionshindersorganisationer utanför Rosenbad. Texten på det blå flygbladet den 26 april löd så här: "525 dagar har vi väntat. Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda." Remisstiden för förslaget i promemorian Bortom fagert tal om att bristande tillgänglighet skulle klassas som diskriminering gick ut den 19 november 2010. Trots den långa väntan finns inget lagförslag. Den 26 maj är det återigen tillgänglighetsmarscher i Sverige. Där kommer kravet att vara att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Jag har själv gått med i ett stort antal sådana marscher, och jag vet att flera av er har gjort det. Jag vill slippa gå i fler marscher. Jag vill nu ha den lagstiftning som jag tycker är en självklarhet. Bristande tillgänglighet är diskriminering, och jag vill ställa frågan till regeringspartierna: Kommer ni att nöja er med fagert tal i den här frågan eller kommer en lagstiftning, och kommer den i så fall att komma snart? Jag vill ställa en fråga till Sverigedemokraterna också. Var står ni i den här frågan? Ni kan faktiskt ha en viktig påverkan på om bristande tillgänglighet blir diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Ledsagning har tagits upp här förut. En av de viktiga insatserna enligt LSS är ledsagarservice, alltså att människor som själva inte klarar sig utan behöver någon som stöd för att kunna komma ut på promenader, kanske träffa vänner och ta del av fritidsaktiviteter och kultur ska ha möjlighet att göra detta. Det har blivit svårare för personer med grava synskador, och det hänger på vilken kommun jag bor i om jag får ledsagning. Det hänger också på vilken kommun jag bor i om jag får betala dyrt för ledsagningen eller om jag får den gratis. Vissa kommuner har, som vi hörde här tidigare, till och med hittat på att jag inte bara ska betala min egen biljett till teatern eller fotbollsmatchen, utan jag ska också betala för min ledsagare. Det här är helt horribelt. Därför kräver vi i Vänsterpartiet att man ser över de här frågorna och att man förtydligar lagstiftningen så att min ekonomi eller vilken kommun jag bor i inte ska avgöra om jag får ledsagning eller inte. Fru talman! När den personliga assistansen kom 1994 var det en frihets och jämlikhetsreform för människor med omfattande funktionsnedsättningar. I stället för att bo på institution kunde man nu bo i egen bostad. I stället för att vara beroende av anhöriga kunde människor leva ett självständigt och oberoende liv. Den personliga assistansen gjorde det möjligt att skaffa utbildning, arbete och familj. I stället för att vara hänvisad till boendeserviceenheterna kunde man resa och delta i fritidsaktiviteter. I stället för att vara föremål för vård och omsorg fick man möjlighet att vara en aktiv medborgare. Därför är den personliga assistansen så viktig, och därför har det blivit en katastrof för de hundratals människor som på grund av Försäkringskassans hårdare bedömningar förlorat sin assistans. Det handlar om människor som inte längre kan arbeta, som inte längre kan vara den aktiva förälder de vill vara, som hamnar i husarrest och som åter blir beroende av anhöriga. Det är människor som i vissa fall inte längre kan bo i egen lägenhet utan där gruppboendet får bli alternativet. Det handlar också om 20 000 användare av personlig assistans varav många i dag är väldigt oroliga. Får de besked om tvåårsomprövningen blir de livrädda för att förutsättningarna för att de ska kunna leva ett självständigt liv ska slås itu. Jag vill ta några konkreta exempel ur verkligheten, och de människor som det handlar om har gett sin tillåtelse till det. Jag vill med detta visa hur det slår när de här bedömningarna gör att man mister sin personliga assistans. En rullstolsburen kvinna i 30-årsåldern i Gävle som har kunnat jobba och varit en aktiv förälder kan nu inte jobba längre. Hon är sjukskriven trots att hon inte är sjuk, och hon kan inte längre delta med sina barn på utflykter eller följa dem till och från kompisar och till skolan. Hon har förlorat den personliga assistansen och kom inte upp i de 20 timmarnas grundläggande behov. Kommunen ansåg inte att hon tillhörde personkretsen, och hon fick hemtjänst. Hemtjänsten fungerar inte på det sättet att den ger möjlighet till ett självständigt liv. En kvinna i 30-årsåldern som var läkarsekreterare på Karolinska har nu blivit förtidspensionär i samband med att hon förlorade assistansen. En 20-årig kvinna som flyttade till Örebro för att läsa på högskolan har inte förlorat assistansen men fått en så kraftig neddragning att det nu är hennes studiekompisar som får hjälpa henne med toalettbesök och annat innan kl. 12 då den personliga assistansen kommer. Hennes föräldrar får betala för privat hjälp så att hon kan komma i väg till skolan eftersom assistansen inte kommer förrän kl. 12. En man i 60-årsåldern i Stockholm som är rullstolsburen och blind ansågs tillhöra personkretsen av Försäkringskassan men kom inte upp i de viktiga, grundläggande 20 timmarna. Hos kommunen tyckte man att det var hemtjänst som gällde och att det här trots att läkarintyget sade motsatsen handlade om ett vanligt åldrande. Nu sitter han sedan i maj 2010 i husarrest. En pojke med svåra neurofunktionshinder i Jönköpings län har blivit av med sin assistans och har inte fått någon av kommunen. I stället för tre heltidstjänster har hans mamma fått rycka in. Nu håller hela familjen på att gå i kras och syskonen försummas. En man som fick en hjärninfarkt och total expressiv afasi, det vill säga att han inte kan uttrycka sig i tal och skrift, inte förstår talspråk, inte kan ta initiativ och inte kan fixa en måltid, fick det här med att kunna kommunicera med andra bedömt till 17 minuter om dagen, alltså två timmar i veckan. Ni kan själva förstå vad det får för konsekvenser. Anledningen till att Försäkringskassan kan tolka lagen så snävt och kan komma att fortsätta att göra det är en dom i högsta rättsinstans, Regeringsrätten, som kom 2009 och som har skapat prejudikat. I domen nekades en strokedrabbad man som var förlamad och satt i rullstol assistans. Ett motiv till detta var att han kunde föra gaffeln till munnen när han skulle äta även om han inte kunde ordna resten av måltiden. Följden av den här domen har blivit snävare bedömningar och att det är svårare att komma upp i de 20 timmarnas grundläggande behov, och vad man skulle kunna se som en helhetsöversyn för behovet av personlig assistans görs inte. Man hänvisar till kommunerna. En del kommuner ger personlig assistans, och en del kommuner tolkar på samma sätt som Försäkringskassan och säger att det är kommunens hemtjänst som ska fixa det. Vad som händer när man inte kommer upp i de nödvändiga 20 timmarna beror i dag i hög grad på inställningen hos kommunen som man råkar bo i. År 2010 fick socialutskottet vid en hearing med funktionshindersorganisationerna läget tydligt presenterat för sig. Sedan dess har frågan varit aktuell. Vi har haft Socialstyrelsen och Försäkringskassan på besök i flera omgångar, och de har redovisat de rapporter som de har gjort och de bedömningsinstrument som arbetas fram. Under tiden har fler människor förlorat sin assistans. Vi anser i Vänsterpartiet att de neddragningar av den personliga assistansen som drabbar människor så hårt måste få ett slut. Därför motionerade vi redan hösten 2010 om att det skulle göras ett förtydligande i lagstiftningen i § 9 a i LSS och att riksdagen skulle begära att regeringen skyndsamt lade fram ett sådant ändringsförslag. Vi har inte fått några argument för att ändra vår inställning. Sedan dess har ytterligare hundratals personer förlorat sin assistans och fått livet kraftigt begränsat. Vi tycker inte att vi kan vänta längre. Vi tycker inte att vi kan vänta till december 2012 för att se om det eventuellt behöver göras något som kanske kommer att ta ytterligare ett par månader eller ett halvår. Därför lyfter vi i dag som enda parti fram förslaget till riksdagen om att förtydliga lagstiftningen. Folkpartiets dåvarande partiledare Bengt Westerberg var den som lade fram reformen, som fick ett brett parlamentariskt stöd, och från Vänsterpartiet efterlyser vi samma breda parlamentariska stöd för att den personliga assistansen inte ska urholkas. Det finns en möjlighet att ge detta stöd genom att vid omröstningen i morgon rösta för Vänsterpartiets reservation nr 3.

Fru talman! Socialutskottet har lagt ned mycket arbete på detta betänkande. Vi har haft flera besök. Vi har lyssnat och analyserat på ett bra sätt, tycker jag. Vi har pratat ihop oss, inte minst avseende den så kallade assistansen. Jag uppfattar att vi alla vill värna assistansreformen. Den betyder så oerhört mycket för att enskilda människor som har behov av och rätt till personlig assistans ska ges bättre möjligheter att leva som andra. Jag personligen, och flera med mig, har lagt ned mycken möda på detta. Nu vidtas ett antal viktiga åtgärder för att långsiktigt kunna säkra att assistansberättigade ska få sin insats och att intentionerna i LSS fortsatt ska ligga fast. Sju av åtta partier står eniga bakom utskottets ställningstagande i denna del. Det tackar jag för. Först vill jag sätta in assistansen i dess sammanhang. "Alla människors lika värde" och "ett samhälle tillgängligt för alla" är två viktiga utgångspunkter för funktionshinderspolitiken. Det är ofta miljöer och brister i tillgängligheten som gör oss funktionsnedsatta. De nationella målen ligger fast sedan länge och är väl förankrade. Från patient till medborgare var en i stort sett bra handlingsplan. Men oj vad segt det gick för den gamla regeringen att komma i gång! Skillnaden med alliansregeringen blev ett nytt grepp med funktionshindersstrategin - kortare period, konkreta mål och tydligare uppföljning. 22 strategiska myndigheter har nu ett särskilt ansvar och har precis avrapporterat till Handisam som har en samordnande roll. När jag tittar på reservationerna ser jag vad oppositionen lyfter fram. Vi har också hört det i debatten. Bristande tillgänglighet bör bli en grund för diskriminering, skriver man. Vi är helt överens. Jag utgår ifrån att regeringen kommer med förslag och att alliansregeringen klarar det som den gamla regeringen inte klarade. Oppositionen anser att LSS-reformen bör värnas. Vi är helt överens. Det är därför vi lägger ned så mycket möda på att få bort fusket som kan minska reformens legitimitet och att - än viktigare - kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Man vill också intensifiera tillgänglighetsarbetet. Vi är helt överens. Det är därför vi har lagt om funktionshindersstrategin, så att vi nu når de resultat den gamla regeringen inte klarade. Oppositionen vill öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar. Vi är helt överens. Det är därför Arbetsförmedlingen har fått tydliga mål som de också fått resurser för att klara att uppnå. Den senaste tiden har vi sett mycket goda exempel inom den privata verksamheten. Jag kan nämna Ica, Max och Sodexo, som på ett strålande sätt har visat att man förstått betydelsen av mångfald i den här delen. Samhall AB har fått 1 000 nya utvecklingsanställningar som en åtgärd av regeringen. Vi har utvecklingen av de sociala företagen. Vi har Handisams attityduppdrag Hjärnkoll, som också är ett mycket bra exempel på vad som kan göras. Är det tillräckligt? Nej, det är det inte. På denna punkt är jag orolig. Det finns väldigt mycket kvar att önska. Det är många funktionsnedsatta personer som inte kommer in på arbetsmarknaden. I dag aviserades den så kallade Funkautredningen. Detta är verkligen någonting som vi borde kraftsamla kring på ett bättre sätt. Där idkar jag självkritik. Hjälpmedelsfrågan behöver ses över, skriver man. Ja, det är klart att den ska; vi är överens. Vi har klargjort ansvaret och har Fritt val-utredningen. I dagens betänkande har vi också pekat på åtgärder när det gäller glasögon för barn. Det är fyra punkter. Vi ska få landstingets ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel klargjort. Vi ska klargöra definitionen: Vad är synnedsättning hos barn? Det ska klargöras hur det kan definieras som en funktionsnedsättning. En kartläggning ska göras av landstingens tillämpning av sitt hjälpmedelsansvar. En sammanställning görs av landstingens bidrag till glasögon av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. I sista hand finns också en möjlighet att biståndspröva individuellt. Utskottet förväntar sig att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning så fort underlag finns. Fru talman! Jag framhöll inledningsvis hur betydelsefull assistansen är för många enskilda människor. Jag har också varit ute på Mynttorget i dag och pratat med de demonstrerande och oroliga funktionsnedsatta personerna. För Centerpartiet och alliansregeringen är det mycket viktigt att värna den personliga assistansen. För många fungerar det bra, men det finns orosmoln. Enskilda exempel på myndigheters agerande gör att man funderar på vad som behöver rättas till, vilken verkligheten är och vad som kan göras. Därför är regeringens uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, viktigt: att ta fram ett underlag för att bättre kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövningar. Utskottet vill genom tillkännagivandet påskynda arbetet med den personliga assistansen. I år ska vi ha en delredovisning. I oktober 2014 kommer slutredovisningen. Underlag tas fram, och eventuella behov av åtgärder för att fortsatt klara intentionerna i LSS ska redovisas för utskottet skyndsamt. Ett viktigt tillägg som vi enades om i utskottet handlar om att klargöra brukarorganisationernas medverkan, som är viktig för att man ska få del av deras synpunkter. Väldigt lite har hänt, säger Lennart Axelsson med flera. Jag vill påstå att det är väldigt mycket som har hänt och som vi i utskottet har jobbat gemensamt med på ett klokt sätt. Jag kan räkna upp en lång rad, ett tiotal olika åtgärder som regeringen har initierat med hjälp av sina myndigheter. Nu har vi dem som en grund i det fortsatta arbetet, vilket är nödvändigt och viktigt. Det är en korrekt bild som det är rimligt att ge. Försäkringskassan har även redovisat statistiken från de tvåårsomprövningar som görs. Indragningarna ligger på 10 procent - oförändrat det senaste året - medan utökningarna av assistanstimmar ökat från 24 till 26 procent. Antalet beviljade timmar per brukare har ökat från 88,71 timmar per vecka år 2002 till 115,87 timmar per vecka år 2012. Assistansen har således ökat, vilket naturligtvis är en klen tröst för den som fått assistansen indragen. Därför är det nödvändigt med regeringens uppdrag för att säkra att den som har rätt till assistans ska få denna insats och det på ett rättssäkert sätt. Min ambition är att vi fortsatt ska kunna jobba brett i utskottet med dessa viktiga frågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkande SoU13 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det råder ingen tvekan om att vi socialdemokrater är kritiska till det sätt som regeringen behandlar dessa frågor. Vi tycker att man inte har varit tillräckligt aktiv. Jag vet att Kenneth Johansson brinner för dessa frågor likaväl som jag och många andra som är med och debatterar här. Jag gick tillbaka till det betänkande vi hade 2009/10 för att titta lite grann vad vi krävde av regeringen i det sammanhanget. Vi hade gjort en utfrågning där det deltog representanter för IFA, JAG, STIL, HSO, RBU, DHR och NHR. Utskottet skriver att det var bland annat vid den hearingen som vi hade fått del av den oro som många funktionshindrade kände för den utveckling som var. Det sägs också att utskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen och anser att regeringen så fort underlag finns bör återkomma till riksdagen med en redovisning och vid behov med förslag till åtgärder. Detta är ganska länge sedan. Min fundering och fråga till Kenneth Johansson är: Är Kenneth Johansson nöjd med det sätt som regeringen har hanterat frågan för att se till att människor med funktionsnedsättning får det stöd som de är berättigade till enligt lagstiftningen från 1994? Det vore intressant att höra det. Jag hörde i inlägget att det fanns väldigt mycket som var gjort enligt Kenneth Johansson. Men är han verkligen nöjd med det sätt som man har hanterat frågan?
Fru talman! Det ärliga svaret är att jag inte är nöjd förrän jag är säker på att alla får den assistans som de har rätt till. Jag är inte säker på att vi är där. Det är därför som det är så viktigt med det omfattande arbetet. Att som Lennart Axelsson säga att det nästan inte har skett någonting tycker jag är att fara ganska vilse med sanningen. Man kan titta på det tillkännagivande som vi gav 2010 från ett enigt utskott. Socialstyrelsen har presenterat sitt behovsbedömningsinstrument. Försäkringskassan har presenterat sin rapport med en lång rad åtgärder. Vi har själva vid två tillfällen i utskottets behandling haft kontakt med Försäkringskassans generaldirektör. De beskriver att de jobbar med enhetligheten i bedömningen och att analysera grundläggande personliga behov. De har stärkt kompetensen. De har ett arbete på gång för att uppdatera sin vägledning. De har till oss, vilket jag tyckte var väldigt intressant, redovisat att de avser att pröva en särskild ordning för beslutsfattande vid speciellt svårbedömda fall för att lyfta upp det i organisationen. Det finns ett arbete med att titta på om det finns fusk. Det vet vi att det gör. Vad kan man göra åt det? Det finns ett arbete från ISF med att titta på tvåårsomprövningarna, och det finns ytterligare åtgärder. Till detta ska läggas det senaste tillkännagivandet om att vi noga ska följa upp vad konsekvenserna är på individnivå där man har minskat eller tappat. Det är lätt att stå här och säga att man ska göra mer. Jag tycker att det är omfattande insatser som har gjorts. Vad skulle Lennart Axelsson göra i majoritetsroll? Det skulle jag vara intresserad av.
Fru talman! Jag tolkar nog Kenneth Johanssons svar som att han trots allt är nöjd med vad regering och ansvarig minister har åstadkommit sedan det tillkännagivande vi gav 2009/10. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Det finns ett antal saker som Kenneth Johansson räknar upp. Visst har det hänt saker. Men den stora och viktiga saken har vi inte fått något besked om. Vi har fått presenterat en väldig massa statistik och liknande. Men inte vid något enda tillfälle har vi fått ett svar från ansvarig minister Maria Larsson om hur regeringen ser på frågan om det skulle behövas en ändring i lagstiftningen för att garantera att de som har behov av assistans också får det. Vid den senaste interpellationsdebatten som var i kammaren om dessa frågor uttryckte Maria Larsson att hon stod bakom de intentioner som finns med lagstiftningen. Det är väl jättebra. Nästan alla säger att de står bakom de intentionerna. Men vad gör man för att se till att det blir så att intentionerna upprätthålls? Jag tycker att det var bra besked från Kenneth Johansson att han så här långt är nöjd med vad regeringen har åstadkommit. När det gäller vad vi skulle kunna ha gjort i stället tror jag med all säkerhet att vi hade sett till att vi fått fram ett besked så att vi från regeringens sida kunde lämna en tolkning av det som håller på att hända och de behov som behöver mötas när det gäller förändringar i lagstiftningen. Jag är ganska övertygad om att vi hade sett till att det hade blivit så. Sedan var det intressant att höra att Kenneth Johansson tog upp i sitt anförande att man nu kommer att presentera ett förslag så att bristande tillgänglighet faktiskt kommer in i diskrimineringslagstiftningen. Det var en nyhet, men jag tackar för det.
Fru talman! Jag inledde mitt svar på repliken med att säga att jag inte är nöjd förrän jag känner mig trygg i att alla får den assistans de har rätt till. Jag är inte trygg med att de får det. Jag ser att det finns behov av åtgärder. Jag ser att det är ett av syftena med det jobb som nu ska göras, och det tycker jag är ett svar. Om man visste svaret på allting i förväg skulle man inte behöva göra alla de här insatserna. Det är ett tiotal olika insatser som nu görs, som har gjorts eller som man planerar att göra. Det här skulle man ju inte ha vidtagit om man redan på förhand visste vad som krävdes. Det vet vi inte. Det är därför vi tar det här. Vi vill göra det riktigt, för det här är en oerhört stark och viktig verksamhet som vi vill ska bli säkrad uthålligt för att de enskilda ska få detta. Lennart Axelsson tror att man, om man fick chansen att ta egna initiativ, skulle ha löst det här. Kom med några förslag! Då lovar jag, precis som under beredningen i utskottet, att vi ska lyssna på dem. Kom med konkreta förslag! Då får vi vrida och vända på dem. Det tycker jag är det bästa sättet att jobba konstruktivt, och jag hoppas att vi ska fortsätta att göra det i framtiden. Ja, min absoluta övertygelse är att alliansregeringen ska presentera ett förslag så att brister i tillgänglighet ska vara grund för diskriminering. Det klarade inte den tidigare regeringen. Ni klarade inte det. Men jag har absoluta förhoppningar om att vi ska göra det.

Fru talman! Innan vi började trycka på knapparna sade Kenneth Johansson: Så segt det gick. Han pratade då om den socialdemokratiska regeringen. Då kunde jag inte låta bli att tänka på Bortom fagert tal , som hade varit ute på en remissomgång i november 2010. Det är alltså för ungefär 530 dagar sedan. Så segt det gick, kan man gladeligen säga i det fallet. Du sade att det var din absoluta förhoppning, Kenneth. Jag ska gå tillgänglighetsmarschen i Göteborg den 26 maj. Jag skulle gärna vilja veta om det här blir min sista tillgänglighetsmarsch, för det skulle jag gärna se. Så segt det gick, kan man väl också säga om något annat. År 2010 var det, precis som Lennart Axelsson sade, en rad organisationer som berättade för oss. Frågan har hanterats. Sedan skulle vi vänta på behovsbedömningsinstrumentet. Den 30 juni fick vi det. Sedan skulle vi vänta på Försäkringskassans rapport. Den fick vi den 30 augusti 2011. Och nu ska vi fortsätta att vänta till december 2012, för det räckte inte med den tid som vi har avvaktat. Då ska det eventuellt så småningom komma ett ställningstagande, så fort regeringen kan, om det behöver göras något. Det här tycker jag också är väldigt segt, för under tiden förlorar ytterligare hundratals personer sin assistans, utifrån den regeringsrättsdom som finns. Jag skulle vilja höra med dig om det här är acceptabelt. 900 människor har förlorat assistansen. En del har fått någorlunda vettig hjälp från kommunerna, men ett stort antal har inte fått det, utan de har, som jag pratade om förut, fått sina liv förstörda.
Fru talman! När det gäller det första är det samma svar som till Lennart Axelsson. Vi jobbar för att klara av det som tidigare regeringar inte gjorde. Vi jobbar för att vi ska få fram ett beslut om att brister i tillgängligheten ska vara grund för diskriminering. Det fanns ett fullständigt bristfälligt underlag från den gamla regeringen som vi tog över. Det dög inte att skriva proposition på. Det här är mycket svårt, och det får stora konsekvenser, men jag vidhåller att det är min absoluta uppfattning att vi ska ha fram ett beslut. Jag har också gått tillgänglighetsmarscher. Jag tycker att det är bra att man bildar opinion och är en blåslampa på oss beslutsfattare. Jag hoppas att Eva Olofsson i framtiden ska få vara blåslampa på något annat område och att vi ska ha löst detta. Det är min förhoppning. Sedan gällde det de här 900 människorna. Det är svårt att debattera den frågan med Eva Olofsson, för hon vet allt innan alla andra vet något. Eva Olofsson vet konsekvenserna innan alla andra vet konsekvenserna. Eva Olofsson vet att det handlar om 900 när en del pratar om 500 och andra pratar om 200 - och jag har hört om över 1 000. Man måste också veta. Man måste få ett underlag. Det har inte gått så lång tid sedan vi fick utfallet, och vi har inte så många fall än som vi riktigt kan följa upp. Det är det jobb som nu ska göras. Ambitionen är helt klar, och det är mitt tydliga svar. Den som har rätt till assistans ska ha det, och LSS intentioner ska ligga fast. Det är den ambition som jag också tycker att sju av åtta partier i utskottet har ställt sig bakom.
Fru talman! Kenneth Johansson menade väl inte att Bortom fagert tal inte dög som underlag? Den utredningen satte ju regeringen själv till, och det var den som hade fått alla remissvar färdiga i november 2010. Det har gått en ganska bra tid sedan dess. Jag vet inte allt, och Kenneth Johansson vet inte allt. Vi har fått tydliga signaler från dem som har det här in på skinnet. Det handlar om dem som organiserar människor som har personlig assistans, de brukarkooperativ som bistår med personlig assistans, Independent Living-kooperativen. Det finns en artikel på Newsmill i dag där de organisationer - det är en hel radda - som står bakom Utan assistans stannar livet säger att vi inte kan vänta längre. Människor drabbas för hårt. De uppmanar andra partier att våga ta ställning för att det behövs en översyn av lagstiftningen. Jag tror inte att det här är att handla i blindo. Vänsterpartiet har faktiskt valt att säga: Vi ska inte låta välviljans våta filt ligga över funktionshindersområdet. Vi behöver en debatt. Och vi vill vara en blåslampa när det gäller att människors liv inte ska förstöras för att de mister rätten till personlig assistans på grund av den dom som finns, som byggde på en person och som nu många andra personer också drabbas av. Jag tror att vi alla är ganska eniga om att vi inte är så värst förtjusta i den domen, men då är det vårt politiska ansvar att göra något åt det. För Försäkringskassan kan inte säga: Vi följer inte högsta rättsinstans. Det är vårt politiska ansvar att se till att inte ytterligare flera hundra personer drabbas.
Fru talman! Jag har också lyssnat på STIL, JAG, IFA och en lång rad andra brukarorganisationer. Jag tycker att det är där som mycket av kunskapen finns. Det är de som är mottagare av ett beslut från en myndighet som bygger på vår lagstiftning som vet bäst vad det här handlar om. Jag har mycket nära kontakt med olika verksamheter och pratar ofta, precis som Eva Olofsson gör, med personer. Jag tar detta på största allvar. Det handlar om det som man har rätt till, det som det har fattats beslut om och det som man har för att man ska ha möjlighet att leva som andra. Det är dit vi ska. LSS intentioner ska ligga fast. Däremot tycker jag att det är rimligt av oss beslutsfattare att påskynda det här arbetet. Det tycker jag. Det är nog komplicerat, och det får konsekvenser för enskilda som ibland är oacceptabla. Det håller jag med om. Därför är det viktigt att långsiktigt hitta den lösning som jag hoppas på och jobbar för att vi ska kunna nå framöver och få det uthålligt. Men jag tycker också att med en så stor och viktig verksamhet är det bra att tänka efter före. Det är klart att man kan tycka att det går segt, men ett tiotal olika insatser har gjorts av regering och olika myndigheter. Då tycker jag att det är rimligt att få även de sista delarna på plats. Jag tror att vi är eniga om målet som är att LSS intentioner ska ligga fast. Det känner jag mig trygg i.

Fru talman! Någonting som jag verkligen håller med Alliansen och Kenneth Johansson om är att ni är mästare på utredningar. Fantastiskt många utredningar har gjorts. Jag säger inte att dessa utredningar inte behövs eller att de är överflödiga, men som både Eva Olofsson och Lennart Axelsson har sagt har en del av dem hittills inte lett till något synligt. Det är min fråga: Vilka praktiska och faktiska resultat är nådda? Då menar jag hos en person som faktiskt har en funktionsnedsättning. Utredningar i all välmening, men vilka praktiska resultat har nåtts? Jag gläder mig åt att vi är så eniga när det handlar om bristande tillgänglighet. När den utredningen är klar kanske vi kan komma överens om att det ska höra till diskrimineringslagen. När det gäller att LSS ska värnas och intentionerna finnas kvar kommer vi kanske också att kunna enas om att man måste göra någonting åt § 9. Som det är nu värnas inte LSS, och intentionerna följs inte. Det är jättebra att man jobbar på arbetslösheten, men den har ändå ökat från 30 000 personer 2008 till 68 000 personer 2012. Inte ens om man är väldigt snäll skulle man kunna säga att det går åt rätt håll. Det jag egentligen undrar är när man tänker gå från ord till handling. När kan vi se handling?
Fru talman! Att det är ett fasligt utredande kan jag hålla med om. När jag var i opposition tyckte jag alltid att det bara utreddes och utreddes. Men sedan jag kom i majoritetsställning har jag fått bita i det sura äpplet och lärt mig att det ibland är bättre att tänka efter före och ha ett beslutsunderlag. Jag blir också irriterad när man tror sig veta vad det är som behöver göras, men det drar ut på tiden. Ett jobb som jag själv ledde var LSS-kommittén. Vi presenterade vårt slutbetänkande 2008. Drygt hälften av våra förslag är nu genomförda. Det har gått några år, men där har Agneta Luttropp konkreta exempel. Det var därifrån som besluten om tillstånd och tillsyn kom. Det var därifrån besluten om att se mer rikslika bedömningar kom. Därifrån kom också besluten om att vi ska få möjligheter att bättre se barnperspektivet i LSS. Allt detta kom därifrån, och det är nu utrullat och genomfört. Jag tror att det är på det sättet vi måste jobba nu. Agneta Luttropp har också, precis som jag, varit med och tagit del av vad de olika myndigheterna har gjort. Behovsbedömningsinstrumentet är klart. I betänkandet framgår också och finns beskrivet vad Försäkringskassan håller på med. I juni, om en dryg månad, kommer ISF att presentera sina uppföljningar av tvåårsomprövningarna. Det är även fler saker på gång. Min uppfattning är alltså att det nog trots allt är så här man långsiktigt måste jobba för att få hållbara lösningar, även om jag kan hålla med om att det ibland känns som att det går sakta.
Fru talman! För en person som behöver hjälp måste det vara otroligt frustrerande att ha rätt till hjälp och stöd men inte kunna nyttja den rätten. Det tror jag att många kan skriva under på. Om vi ser på det som har gjorts, till exempel om rikslika bedömningar, har man skrivit om det och haft med det i utredningen, och det har gått ut. Men vi vet ju att det inte är så. Barnperspektivet har också gått ut, och jag vet att jag påpekade både för Försäkringskassan och för Socialstyrelsen att man inte hade med barnperspektivet. När det gäller behovsinstrumentet har vi fortfarande inte riktigt sett något resultat av de, tror jag, sex försäkringskassor som har det. Dessa saker har skett, javisst, men hur det har hjälpt den enskilde vet vi ännu inte. Vi får verkligen hoppas på den utredning som vi ska få en första genomgång av i december. Jag kan meddela något som i alla fall gladde mig, och det kan ju glädja er också. Det är att yrkeshögskolan ska få 90 platser som är avsedda för personer med funktionsnedsättningar.
Fru talman! Det som också har hänt är att inga besparingar är gjorda från politiskt håll när det gäller assistansen. Det är 24-25 miljarder som satsas. De behov som redovisas finansieras också. Det är rätt och riktigt. Det ska så vara. Det finns också en mycket bra och kvalitativt hög verksamhet som bedrivs varje dag, varje natt, ofta 24 timmar om dygnet av utomordentligt duktiga personliga assistenter och andra. Ibland när vi diskuterar problem och utmaningar, som vi ska göra, tycker jag ändå att vi glömmer att det görs så väldigt mycket positivt. Det är så oerhört många personer som ges möjligheter att leva som andra, vilket är LSS intention. Låt oss alltså även skänka en tanke till alla de insatserna, för jag tycker att de är väldigt viktiga. Jag tror att Agneta Luttropp och jag i grunden är väldigt överens om att vi gemensamt ska hitta lösningar som gör att vi med gott samvete kan säga att vi i de beslut vi tar ska hålla fanan högt när det gäller personlig assistans och LSS i sin helhet och fortsatt värna utvecklingen.

Fru talman! För nästan 20 år sedan införde den dåvarande borgerliga regeringen en fantastisk lag. Det var en lag som förändrade livet för personer med funktionsnedsättningar: lagen om stöd och service till personer med funktionshinder. Den lagen är unik, och det var en borgerlig regering som införde den. Den lagen skapar möjligheter för människor att leva ett liv nästan som alla andra, kanske inte riktigt i alla fall men på ett så jämlikt sätt som det är möjligt. Jag tror knappt att dåtidens riksdagsledamöter kunde ana vilken frihet denna lag skulle skapa. Eftersom det har varit på tapeten kan jag tillägga att det var en hög företrädare inom funktionshindersrörelsen som sade att dagens arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har gjort mer för att få människor med funktionshinder i arbete än vad alla samlade arbetsmarknadsministrar har gjort tidigare. Det gäller till exempel det som Agneta Luttropp tog upp om platser inom folkhögskola och annat. Det har en stor betydelse. Förra hösten deltog jag tillsammans med Lennart Axelsson i en konferens i FN om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är med stolthet jag konstaterar att alliansregeringen ratificerat den deklarationen. Det är också med stolthet jag kan säga att det var 1993 som Sveriges dåvarande borgerliga regering antog FN:s standardregler. Sammanfattningsvis kan man säga att de radikala, stora stegen inom funktionshinderspolitiken har tagits av de borgerliga regeringarna. Det var också mycket tydligt när jag var i FN hur revolutionerande lagen om stöd och service är. I andra länder bygger man upp institutioner, något som vi lade ned i början av 90-talet. Där bygger man nu institutioner i stället för att de här människorna ska leva gömda och glömda. Den tiden har vi passerat i Sverige. Världen kommer efter och Sverige går före. Fortfarande, fru talman, återstår mycket. Det gäller att arbeta vidare med tillgängligheten i samhället, framför allt att öka kunskapen och påverka attityder. Det kan handla om att inte anlägga en handikapparkering i sluttande plan eller att människor lär sig att ett hinder för synskadade är när man parkerar cyklar utmed väggar i gatumiljön. Jag har vandrat i alla tio kommunerna i mitt hemlän Gävleborg och tittat över vad man behöver göra för tillgängligheten. Det är tydligt att det finns en stor kunskap i kommunerna om att underlätta för personer med rörelsenedsättningar. Det är sämre när det gäller syn och hörselnedsättningar. Även när det gäller allergier behöver kunskapen ökas både hos kommunens tjänstemän och förtroendevalda men också hos allmänheten. De flesta ser och vet när man inte kan ta sig fram när man använder rullstol, men få tänker på svårigheterna att inte se och höra, problem att gå förbi en parfymbutik eller att man pratar över huvudet på människor med olika former av problem, allt det som gör att man inte kan leva som andra, att man inte respekteras som andra. Många av de delarna kan faktiskt ingen lagstiftning i världen göra någonting åt. Det handlar om kunskap hos enskilda människor. Det är det som gör skillnaden. Därför är det så fantastiskt med myndigheten Handisam som har ett särskilt uppdrag som ska leda till ökad kunskap och förståelse för olika problem man som en person med funktionsnedsättning kan uppleva. Något som jag också har sett när jag har varit ute i länet är att när landstinget ska minska sina kostnader drar man in till exempel servicediskar. Det försvårar för många människor som har funktionsnedsättningar, både yngre syn och hörselskadade och äldre människor. Det är viktigt att de offentliga aktörerna förstår effekterna av alla åtgärder som man vidtar, att man har rätt glasögon på sig och använder sina kunskaper. Att göra Sverige till ett enklare land att leva i görs bäst genom att vi alla ökar vår kunskap om vad som behöver åtgärdas och sedan åtgärdar bristerna. Det stora samtalsämnet under de senaste åren har varit assistansreformen och dess tillämpning. När den förra socialdemokratiska regeringen tillsatte en översyn av LSS-reformen, som Kenneth Johansson har beskrivit, gavs flera direktiv. Ett av dem har fått särskilt stora följdverkningar. Det var att bedömningen av assistansbehovet skulle vara likvärdig över hela landet. Det är svårt att inte sympatisera med det men det fick till följd att Försäkringskassan gjorde en översyn av sina rutiner. Det betydde att några fick en mer generös bedömning och andra en mer restriktiv. Utifrån det kom diskussionen om behovsbedömningsinstrumentet. Först var det stora protester och många integritetskränkande frågor, men slutligen blev funktionshindersrörelsen och Försäkringskassan överens. Jag har stora förhoppningar om att instrumentet ska göra att behovsbedömningen både är och upplevs som mer rättssäker. Det var vad tillkännagivandet handlade om 2009. Då hade vi inte haft den nya lagändringen. När vi diskuterar detta ska vi veta vad det handlade om. Det behovsbedömningsinstrumentet har Försäkringskassan sagt att de inte behöver något regeringsbeslut eller riksdagsbeslut för att använda. Det är bara för dem att använda. Vi har fått många rapporter om att människor upplever en starkt försämrad livssituation, och det tar vi på största allvar. Regeringsrätten, eller Högsta förvaltningsdomstolen, har tolkat lagen och det har fått till följd att många inte längre får assistans i den utsträckning som de har haft tidigare, enligt de rapporter vi har fått. Därför är det viktigt att veta vad som har hänt. Det är därför regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att redovisa på vilket sätt bedömningen har förändrats, både avseende nya bedömningar men också av tvåårsomprövningarna. Hur har verkligheten påverkats för de personer som är i behov av assistans? Det här är viktigt. Man måste ha det klarlagt innan man kan ta ställning till de förändringar som behöver göras, om det behöver göras några. Det går inte att hugga i luften i en förändrad situation som ska leda till en lag. I det här motionsbetänkandet finns det också andra motioner. Ett område gäller glasögon. Här är det viktigt att landstinget tar det ansvar de har när det gäller hjälpmedel. Det behövs en kartläggning, och regeringen har sagt att det ska ske. Jag ser fram emot den presentationen. Utskottet har lyssnat både till Socialstyrelsen och till Försäkringskassan. Vi har lyssnat på utredningen om fusk inom assistansersättningen. Fusk är aldrig acceptabelt, men allt är inte fusk. Det ligger ibland också felaktiga bedömningar till grund för fel beslut och därmed ett överutnyttjande. Det ska ingen enskild person lastas för. Dessutom har utskottet lyssnat till myndigheten Handisam och företrädare för handikappförbunden. Jag har dessutom personligen träffat företrädare för flera föreningar inom funktionshindersrörelsen. Alla dessa möten ger en verklighetsbild som stärker det fortsatta arbetet, och vi i alliansregeringen står bakom intentionerna i LSS. Jag arbetar vidare för att göra ett bra land, det vill säga Sverige, ännu bättre att leva i för personer med olika former av funktionsnedsättning, både nationellt och regionalt och lokalt. Mot den bakgrunden, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i socialutskottets betänkande SoU13.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att hålla fast lite grann vid den nyhet som Kenneth Johansson släppte i replikskiftet och även i anförandet, att vi nu kommer att få ett förslag om att bristande tillgänglighet ska komma in i diskrimineringslagstiftningen. Jag fick ett besked om att det i arbetsmarknadsutskottet, eftersom det här är en fråga som inte socialutskottet behandlar utan det är arbetsmarknadsutskottet som har hand om den, nu finns en reservation från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som Alliansen har sagt nej till som handlar just om detta. Det vore lite spännande att få veta när i tid som det är tänkt. Det borde rimligtvis handla om en proposition och inte att man svarar på en motion från något annat parti. Eftersom Margareta B Kjellin tillhör det största partiet i Alliansen förutsätter jag att även hon känner till när det här kommer upp. Min första fråga handlar om det, och jag nöjer mig med det så länge.
Fru talman! Det är precis som det har beskrivits tidigare av Kenneth Johansson att vi jobbar intensivt på att få till stånd en sådan här lagstiftning. Vi vet att ni också försökte och inte lyckades med den delen. Det är ju så otroligt viktigt. När vi fick makten 2006 såg vi att det som hade gjorts på tillgänglighetsområdet sedan 2000, när man hade bestämt att man skulle göra Sverige tillgängligt, inte räckte särskilt långt. Då startade vi direkt med att intensifiera det arbetet genom att tillsätta tvärgrupper mellan de olika departementen för att se till att ge uppdragen till länsstyrelserna att skapa en tillgänglighet i Sverige. Det är otroligt viktigt var man börjar. Den dagen vi har en lagstiftning på plats börjar ett stort arbete. Vi har redan börjat arbetet med att göra Sverige mer tillgängligt genom de åtgärder vi har vidtagit innan det ens har kommit in i lagstiftningen. Oavsett datum när den lagen kommer handlar det om att det måste ske en förändring i människors huvuden när det gäller hur man ser på det här. Man måste förändra samhället. När jag är ute och tittar på vad som händer i socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ser jag att man inte verkställer det uppdrag man har fått från regeringen. Det gäller både från den gamla socialdemokratiska regeringen och från den nuvarande regeringen. Det går för långsamt. Ingen lag i världen hjälper om man inte gör verkstad. Den tiden kommer. Jag är glad att vi har börjat arbetet med att verkställa en lag som ännu inte är på plats.
Fru talman! Det var ungefär som jag trodde, nämligen att Margareta B Kjellin kände inte till detta heller. Det är ändå en framgång att ordföranden i socialutskottet vet om att lagstiftningen snart är på plats och att han kommer att informera Margareta B Kjellin senare. Jag tror inte att så många är överens om att tillgänglighetsarbetet har intensifierats. Jag tror att Margareta uttryckte det så. De allra flesta anser att det vi hade hunnit med fram till 2010, första avstämningen, imponerar inte på något sätt. Även om det har skett ett antal framsteg inom olika områden finns det otroligt mycket mer att göra. Fler insatser kan göras för att det ska gå fortare. Vi är inte oskyldiga på den punkten. Det kan jag hålla med om. Vi borde ha gjort mer själva. Men nu har ni haft makten i sex år, och det blir nästan lite patetiskt när ni i anförande efter anförande, replik efter replik, hänvisar till något som skedde innan ni fick makten. När börjar egentligen ert ansvar att gälla? Det låter inte som att ni kommer att ta något ansvar för det ni har eller inte har åstadkommit utan att ni hela tiden hänvisar till vad vi gjorde eller inte gjorde under tolv år. Jag har en fråga till Margareta B Kjellin. Kenneth Johansson var nöjd med det regeringen hittills har åstadkommit på området. Är Margareta lika nöjd som Kenneth?
Fru talman! Kenneth Johansson behöver inte informera mig extra. Jag vet att arbetet pågår, men det betyder inte att jag vet klockslaget när det kommer på plats i kammaren. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslöt 2000 att Sverige skulle vara tillgängligt 2010. Ingenting hade hänt 2006. Ni tog sex år av de tio. Vi fick börja nästan från noll 2006. Vi kan inte åstadkomma mer på fyra år än vad ni gjorde på sex, men vi gjorde det faktiskt. Vi tillsatte statssekreterargruppen. Vi gav uppdragen till länsstyrelserna att verkställa målen på golvet. Det är inte lätt för vare sig den här regeringen eller länsstyrelserna att få de socialdemokratiskt styrda kommunerna och landstingen att inrätta sig efter något de inte vill göra. Det finns otroligt mycket kvar att göra. Resultatet av den vandring jag har gjort i Gävleborgs län kommer jag att skicka till alla de socialdemokratiska kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen för att peka på vad som kan göras på ett enkelt sätt. Så kan vi alla göra. Då kan vi få ett tillgängligt Sverige utan hjälp av en lagstiftning. Jag säger som Kenneth Johansson, nämligen att jag inte är nöjd förrän allt fungerar utmärkt. Nu är det inte så enkelt. Vare sig man befinner sig i sjukvård, omvårdnad eller utövar funktionshinderspolitik händer saker vi inte vill ska hända. Jag är mycket missnöjd med effekten av Regeringsrättens dom. Men det är otroligt viktigt att ha rätt underlag om lagen ska ändras på rätt sätt. Kenneth Johansson poängterade tydligt att han inte heller var nöjd. Det är inte riktigt sjyst av Lennart Axelsson att lägga ord i munnen på oss som ingen av oss har uttalat.

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett besked av Margareta B Kjellin om en lagstiftning som gäller bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund är en prioriterad fråga för Moderaterna. När jag hör Margareta B Kjellin tala låter det som att lagstiftning inte är så viktigt, utan det viktiga är att man gör något lokalt. Margareta hänvisar till kommuner och landsting som är socialdemokratiskt styrda. Har de borgerliga kommunerna och landstingen över lag ett strålande tillgänglighetsarbete? Finns det inga problem i dem? Jag frågar eftersom Margareta bara nämner de socialdemokratiska. En lagstiftning gör faktiskt att tänkesätt förändras, att människor tänker till och ändrar värderingar. En lagstiftning sätter normen att samhället ska vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Det är inte så att det är helt omöjligt med en sådan lagstiftning. Vårt grannland Norge har en sådan lagstiftning. Jag vill veta om det här är en viktig fråga för Moderaterna eller om det är en "lätt känslomässig" fråga, som jag tror att Fredrik Reinfeldt sade vid något tillfälle. Vänsterpartiet har föreslagit att i stället för ROT för att göra om villor skapa ett tillgänglighets-ROT där pengar satsas för att få kommuner och även kaféer, restauranger och småföretag att göra sina lokaler tillgängliga. När jag hör Margareta tala låter det som att det bara handlar om kommuner och landsting. Men det handlar om att kunna komma in på en restaurang, i en affär, i alla apotek, att ta del av kulturliv som inte är kommunalt. Det finns en mängd saker som inte är tillgängliga. Därför måste förslagen gälla mer än kommuner och landsting. Därför krävs en lagstiftning. Är det en viktig fråga för Moderaterna? Driver ni på eller stoppar ni?
Fru talman! Jag ska påminna Eva Olofsson om att det är under den borgerliga regeringen med moderata statsministrar som vi har infört lagarna om tillgänglighet och lagen om stöd och service. Att påstå att det är fråga om något annat är lite förmätet. Det är klart att lagar kan ändra tänkesätt. Det är vitsen med departementsskrivelser och andra skrivelser. Det gjorde redan den förra socialdemokratiska regeringen. Menar Eva Olofsson att uttalandena om att göra Sverige tillgängligt till 2010 saknar betydelse om det inte finns en lagstiftning? Det är klart att det inte är så. Det är klart att det har betydelse med en lagstiftning, men det viktiga är vad man gör. Att jag nämner socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting beror på att jag tyvärr kommer från röda Gävleborg där de flesta kommuner är socialdemokratiskt styrda. Landstinget har alltid varit styrt av socialdemokrater. Tyvärr har jag inte haft makten att påverka. Vi har stundtals regerat tillsammans med Miljöpartiet i Hudiksvall, men inte före 2010. Mellan 1994 och 2010 var kommunen socialdemokratiskt styrt. Under hela perioden med diskussionerna om tillgänglighet är det ert styre jag har mött ute i kommunerna, det vill säga Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och de har inte riktigt tagit frågorna på allvar. Det hände faktiskt någonting med den nya regeringen 2006 när besluten fattades och man lade ut frågorna på länsstyrelserna. En strategi med konkreta mål och praktiska och faktiska åtgärder lades fram. Handisam fick uppdraget att ändra attityder och värderingar. Nog måste Eva Olofsson hålla med om att attityder och värderingar hos människor har betydelse. Det är det som är verkstaden. Det är där verkligheten befinner sig.
Fru talman! Jag fick inget svar på om en tillgänglighetslagstiftning är en prioriterad fråga för Moderaterna av Margareta B Kjellin. Jag får väl ställa frågan igen. Jag vill fråga Margareta B Kjellin om personlig assistans. Vi är överens om att vi inte gillar regeringsrättsdomen. Jag har hört Margareta säga det flera gånger. Det är ingen annan som kan ändra den än vi politiker. Måste inte målet vara att ändra den om inte det ska hända som hände den 30-åriga kvinnan i Gävle och läkarsekreteraren som jobbade vid Karolinska? De är nu långtidssjukskrivna respektive förtidspensionerade. Det borde vara dyrt - mycket dyrare än en fungerande personlig assistans. De hade jobb. De gjorde en insats. De fick en lön. De betalade skatt. De mådde säkert bra av att ha jobb. De hade personliga assistenter, det vill säga människor som också fick jobb och betalade skatt. Man pratar ofta om kostnaderna för personlig assistans. Men om man ser vad det skulle kosta när den inte fungerar och vad det kostar att krascha människors liv och rent samhällsekonomiskt på olika plan, är frågan om man inte ska sluta att tala om personlig assistans som så förfärligt dyr och se på vad den genererar i att människor kan jobba, kan vara ute i samhällslivet, kan studera för att senare få jobb, kan vara bra föräldrar. Finns det inte utifrån detta anledning att lyfta fram det här perspektivet? Vi ska begränsa fusket, självklart, både det som är rent kriminellt och det som människor gör. Det finns heller ingen anledning att riskkapitalbolag ska tjäna skjortan på personlig assistans. Skulle vi inte lyfta fram det samhällsekonomiskt lönsamma i den personliga assistansen också?
Fru talman! Jag blir nästan betryckt. Jag kan inte svara mer tydligt än att vi har haft två moderata statsministrar som har varit med och genomdrivit lagstiftning för att underlätta för personer med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten i samhället. Om det inte är att prioritera frågan vet jag inte hur jag ska kunna säga det. Självklart är det en prioriterad fråga! Det är en del av mänskligheten som måste komma till. Det kan vara lätt att säga. Vi är helt överens om Regeringsrättens dom, men ska lagen ändras måste det finnas ett underlag så att vi vet på vilket sätt vi ska ändra den. Annars blir det som ni brukar säga, att vi gör fort och fel. Vi vill inte göra fort och fel. Den här reformen är för viktig för att vi ska göra fel. Vi har inte råd med det. Vi måste göra rätt. Då måste vi ta fram underlag. Vi måste veta vad som har hänt med människor som inte längre har personlig assistans. Får de andra insatser? Hur ser deras vardag ut? Jag beklagar djupt de människor som inte kommer till arbete eftersom den här regeringen prioriterar arbete även för personer med funktionsnedsättning. Vi säger att vi inte ska låsa in dem bara i daglig verksamhet, utan det ska finnas en möjlighet att vara ute på den generella arbetsmarknaden. Vi har vidtagit en massa åtgärder. Som jag sade tidigare: Betyget är att denna arbetsmarknadsminister har gjort mer än samtliga tillsammans tidigare i just den frågan. Det är en bedömning från Funktionshindersrörelsen. Då vore det otroligt konstigt om ni skulle tycka att det här var fel. Det är klart att ni tycker att det är fel! Det kan inte vara rätt när människor som har förmåga till arbete inte får möjlighet att arbeta. Men vi måste ha rätt underlag. Jag tror att Eva Olofsson har varit så länge i Sveriges riksdag att hon vet att man måste ha ett underlag innan man fattar beslut om lagstiftning.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna. Som så många har sagt före mig är det här ett mycket viktigt betänkande, som utskottet verkligen har lagt ned oerhört mycket kraft och tid på att bereda. Socialstyrelsen, Försäkringskassans generaldirektör och företrädare för handikapporganisationerna har varit i utskottet för att ventilera olika frågor i betänkandet. Det har i huvudsak handlat om det nya behovsbedömningsinstrumentet inför beslut om assistans och den personliga assistansen över huvud taget. Susanne Billum, utredare av betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning , har också besökt utskottet. Herr talman! Jag kommer att fokusera på några mycket angelägna områden i betänkandet, nämligen funktionshinderspolitikens inriktning, tillgänglighet och den personliga assistansen. Många viktiga steg har tagits av alliansregeringen, har vi fått höra i tidigare inlägg. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning undertecknades av Sverige den 30 mars 2007. Den trädde i kraft den 14 januari 2009. Förra året i januari lämnade Sverige sin första rapport till FN:s kommitté. I den redovisar regeringen hur arbetet har gått med att verkställa sina skyldigheter enligt konventionen och om framsteg som uppnåtts. Regering och riksdag har också följt upp den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken Från patient till medborgare och tagit en strategi framåt. Vi har också fastställt inriktningsmål inom nio prioriterade områden: arbetsmarknad, socialpolitik, utbildning, transport, it, ökad fysisk tillgänglighet, rättsväsen och folkhälsa samt kultur, där både medier och idrott ingår. Det har vi gjort för att förtydliga arbetet inom funktionshinderspolitiken. För att ytterligare få kraft i arbetet för att driva funktionshinderspolitiken framåt har man dessutom gett i uppdrag till olika statliga myndigheter att lämna förslag till delmål inom sina verksamhetsområden för perioden 2011-2016. Sedan har vi i riksdagen också tagit en strategi för genomförandet av denna politik. Herr talman! Mycket har hänt, men det återstår en del att göra. Arbetet med strategin ska årligen redovisas i vår budgetproposition, och det känns mycket bra att vi synliggör regeringens arbete kring funktionshinderspolitiken i vår budget. När man jobbar med funktionshindersfrågorna får man inte jobba i stuprör, utan man måste jobba på bredden. Herr talman! För att nå målen för politiken ska fokus särskilt inriktas på rätten till full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Man ska förebygga och bekämpa diskriminering och ge barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar att leva självständigt och själva bestämma över sina liv. När det gäller tillgänglighetsarbetet tog regeringen fram en strategi i samverkan med SKL, enkelt avhjälpt, som den kallades. Tre prioriterade områden fastslogs, nämligen tillgänglig kollektivtrafik, tillgänglig statsförvaltning och enkelt avhjälpta hinder. Tillgänglighetsarbetet är ständigt pågående - det får aldrig stanna av. Myndigheten Handisam har ett speciellt övergripande ansvar för arbetet och följer kommuner och myndigheter i tillgänglighetsarbetet. Det går inte fort, men tillgängligheten har sakta förbättrats och framför allt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Däremot har det visat sig vara svårare för personer med synnedsättningar, allergier, hörselnedsättningar och kognitiva funktionsnedsättningar att uppleva att tillgängligheten har förbättrats. Här måste arbetet intensifieras. När vi ändå pratar om tillgänglighet, herr talman, vill jag passa på att understryka att vi i Folkpartiet anser att det är en självklarhet att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Herr talman! Till sist kommer vi in på det område som utskottet lade ned extra mycket tid på, och det rör LSS och rätten till assistans. Förre folkpartiledaren och tidigare ministern Bengt Westerberg genomdrev 1993 denna genomgripande reform. Helt plötsligt kunde personer med mer omfattande och varaktig funktionsnedsättning ta makten över sina egna liv, påverka, känna delaktighet och leva självständigt. Skälen för en rättighetslagstiftning har inte ändrats. De är lika viktiga i dag som de var den 1 januari 1994 då lagen trädde i kraft. Vi ska komma ihåg att LSS är ett komplement till och inte en ersättning för annan service som ges via annan lagstiftning, till exempel hälso och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, skollagen med mera. Lagstiftaren gjorde det tydligt att för att lagens syfte ska kunna uppfyllas kan lagen inte innehålla för mycket detaljregleringar eftersom människor är olika. Herr talman! Förhållanden och önskemål är olika i olika familjer. Assistansanvändare är personer med funktionsnedsättningar - de är inte funktionsnedsättningar. Men så kom domen 2009 som många har tagit upp i sina anföranden, en regeringsrättsdom som gjorde en restriktiv bedömning av vad som ska anses som grundläggande behov och som har snävat in tolkningen av LSS i rättspraxis. Herr talman! Utskottet tar detta på största allvar. Intentionerna i LSS-reformen måste upprätthållas. Det är därför angeläget att arbetet kring den personliga assistansen påskyndas. Inspektionen för socialförsäkringen håller på att granska tvåårsomprövningarna inom assistansersättningen och tittar på om och hur Försäkringskassan levt upp till det lagstadgade kravet på omprövningar. De tittar också på om beslutsunderlaget till omprövningarna håller tillräckligt god kvalitet. En rapport kommer i juni 2012. Utöver det har regeringen gett ISF ett uppdrag där de ska bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, analysera utfallet och göra en analys av orsakerna till utvecklingen av personlig assistans. ISF ska också analysera vad som händer för den enskilde när timmarna förändras. Herr talman! Utskottet är tydligt med att vi vill att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Sedan ska regeringen skyndsamt återkomma med en bedömning av eventuellt behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i LSS. Det är viktigt att brukarorganisationerna får medverka i detta uppdrag, för deras erfarenheter och synpunkter är oerhört värdefulla. Herr talman! Till sist: Jag och Folkpartiet får många signaler från brukarorganisationerna och enskilda om hur en snävare tolkning av de grundläggande behoven hos Försäkringskassan har drabbat enskilda människor med grava och svåra funktionsnedsättningar. Vi är bekymrade och vill därför så snabbt som möjligt få fram fördjupande faktaunderlag om utvecklingen när det gäller personlig assistans. Det ger oss som beslutsfattare ett underlag för bedömning av om lagändringar krävs för att upprätthålla intentionerna i LSS. Det är därför bra att vi i utskottet har fått till en så kraftfull skrivning i betänkandet.

Herr talman! Det är välgörande att Maria Lundqvist-Brömster är så tydlig med att det ska till en lagstiftning om bristande tillgänglighet och diskriminering. Jag har också hört Erik Ullenhag, folkpartist och ansvarig minister, säga att det är vad man vill. Jag har också hört honom vädja till funktionshindersrörelsen att driva ett aktivt opinionsarbete så att det blir verklighet. I stället för att fråga vad du tycker i den här frågan tänker jag ta upp frågan om ledsagarservice med dig. Vi har fått tydliga signaler från Synskadades Riksförbund om att allt fler människor som är gravt synskadade eller blinda inte får ledsagarservice. Socialstyrelsens rapporter har också visat på att det ser väldigt olika ut och att det fattas riktlinjer beroende på vilken kommun man bor i. Vissa kommuner tar ut väldigt höga avgifter så att det blir riktigt ekonomiskt kännbart. I andra kommuner är det gratis. Och så har vi kommunerna som tycker att man inte bara ska betala sin egen kostnad om man till exempel ska ta del av kulturarrangemang eller sportarrangemang utan också betala sin ledsagares kostnad. Vi vet att många människor med funktionsnedsättning har en ganska skraltig ekonomi. Jag skulle därför vilja veta vad Folkpartiet vill göra för att vi ska få en ledsagarservice som fungerar. Människor ska inte utestängas från möjligheten att leva ett självständigt liv, ta del av livet, promenera, träffa vänner, tal del av kultur och annat viktigt på grund av att de till exempel inte kan betala en hög avgift.
Herr talman! Det är väldigt svårt och tufft för dem som har behov av ledsagarservice. Jag känner väl igen problematiken. Eva Olofsson frågar vad Folkpartiet tycker. Folkpartiet har inte tagit ställning till något nationellt lagförtydligande. Det som jag tycker är viktigt är att SKL, som är den övergripande organisationen, ser till att samråda med kommunerna och landstingen, framför allt med kommunerna i det här fallet, för att försöka komma fram till hur man enhetligt ska kunna hantera de här frågorna. Sedan är det en gammal regeringsrättsdom som ligger gravt synskadade i fatet. De har svårt att få LSS, för de faller oftast under 20 timmar, trots att det i förarbetena till LSS-lagstiftningen fanns sådana skrivningar som borde vara ganska självklara för dem som ska göra bedömningarna. I första hand tycker vi att man på frivillig väg ska hitta en samordning och samverkan så att det blir enhetliga bedömningar av ledsagarservicen. Det gäller både prissättning och handläggarnas kompetens.
Herr talman! Om det är en dom som ligger de gravt synskadade i fatet kan man fundera på om det inte behövs annat än frivilliga överenskommelser. Men jag tycker att det skulle vara bra med nationella riktlinjer. Det skulle också vara bra om avgifterna reglerades på något sätt. Det skulle inte åsamka kommunerna stor skada om det blev tydligt att de inte får låta någon betala också för ledsagarens deltagande. Jag skulle också vilja ta upp frågan om den personliga assistansen. Som alla har sagt var det Bengt Westerberg och den dåvarande regeringen som införde den med ett brett parlamentariskt stöd. Då får man hoppas på ett lika brett parlamentariskt stöd nu så att inte den personliga assistansen urholkas och människor förlorar den personliga assistansen. Vi har en regeringsrättsdom sedan 2009, som du mycket riktigt sade.

Vi kan inte vänta längre, därför att det är så många människor som nu drabbas och får sina liv förstörda genom att de förlorar assistansen. Visst, man ska ta reda på saker. Men vi har väntat på rapporter som kom i juni 2011 och i augusti 2011. Nu ska vi vänta på ytterligare rapporter, och sedan ska vi se om vi eventuellt behöver göra något. Under tiden är det väldigt många människor som drabbas, som inte kan gå till jobbet, vara föräldrar eller leva det liv de vill. Många har ångest av att behöva hamna i den situationen.
Herr talman! När det först gäller nationella riktlinjer för ledsagare sitter man nu på departementet och analyserar Socialstyrelsens rapport. De har ändå satt pekfingret på bristerna, så vi får se var regeringen landar i tolkningen av det. Det är svårt att nu tala om vad vi får för synpunkter från regeringen. Än så länge är inte nationella riktlinjer något som är aktuellt för Folkpartiets del, men frågan bereds så vi får ta det i beaktande. När det gäller personlig assistans är det helt rätt som Eva Olofsson säger, att ingen vill att lagen ska urholkas. Vi tycker att det är viktigt att vi kan upprätthålla intentionerna. Personligen tror jag aldrig att vi kan komma ifrån att vi nog måste se över rättighetslagstiftningen för att kunna stärka den på det sätt som var meningen. Jag känner mig väldigt nöjd med utskottets ställningstagande. Jag har verkligen stött och blött det här under resans gång i utskottet, i beredning och tillsammans med mina allianskamrater. Jag var på ett besök på ett assistansföretag för ett tag sedan och kände då att det är mycket som vi behöver fördjupa oss i och analysera. Där togs upp bland annat tvåårsomprövningarna. Man berättade att man jobbade med ett ärende som skulle få sin tvåårsomprövning, och det hade gått tio år sedan det första beslutet fattades om att bevilja assistans. Och det var inte ovanligt i det länet att det kunde vara fem år mellan första beslutet och tvåårsomprövningen. Det finns en hel del saker att fundera på, även det här med aktiv tid som vi nu får höra att Försäkringskassan tittar så strikt på. Var kan gränsen gå för toalettbesök, är det vid sex gånger? Det finns alltså mycket att fundera på som är viktigt för att vi ska kunna få ett bra underlag till fortsatt hantering.

Herr talman! Jag ska börja med att ge Margareta B Kjellin rätt i det hon sade om att jag kanske inte ska lägga ord i munnen på människor som inte kan försvara sig i replikskiften. Det är ju riktigt. Jag sade att Kenneth Johansson var helt nöjd med regeringens hantering av frågan, men det var nog inte riktigt så han uttryckte det. Han var väl i stort sett nöjd med hanteringen men däremot inte med utvecklingen inom LSS. Det är nog mer riktigt att uttrycka det på det viset. I det sammanhanget kan jag också passa på att fråga Maria Lundqvist-Brömster om hon känner sig tillfreds med regeringens hantering av frågan. Har man gjort allt vad man har kunnat för att se till att människor med funktionsnedsättning får det som de borde ha rätt till enligt den lagstiftning som kom till 1994? Sedan vet jag att Maria Lundqvist-Brömster ofta återkommer till att det var en folkpartistisk minister som genomförde LSS. För att komplettera historiebeskrivningen sade jag i mitt anförande att det var en socialdemokratisk socialminister som tillsatte utredningen som sedan ledde till LSS. Men att människor har gjort ett gott jobb tidigare gör ju inte att man kan luta sig tillbaka, utan man måste fortsätta att jobba och se till att de intentioner som fanns även fortsätter att gälla.
Herr talman! Lennart Axelsson frågar om jag är nöjd. Jag säger precis som Kenneth Johansson: Jag är inte nöjd förrän jag ser att det blir en bra lösning på assistansen och att vi kan upprätthålla en god assistanslagstiftning med de intentioner vi har i lagstiftningen. Jag kan ibland känna viss frustration över att det ska ta så fruktansvärt lång tid. Det är min personliga känsla. Vi har satt tidsplanen i utskottet och att utskottet har tagit kommandot till en viss del känns positivt. När det gäller Bengt Westerberg och Bengt Lindqvist, som jag var och lyssnade på när han kom med handikappreformen, är det bra att vi har sådana förebilder. Funktionshindersfrågorna får man alltid hålla levande. Det handlar om både rättighetslagstiftningen och tillgänglighetsfrågorna.
Herr talman! När det gäller tillgänglighetsfrågorna har vi länge velat att bristande tillgänglighet ska komma in som en diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Låt mig göra ett medskick till Erik Ullenhag som är partikamrat till Maria Lundqvist-Brömster och gratulera honom till att han tydligen har vunnit kampen inom Alliansen för att få igenom denna lagstiftning, för enligt de rapporter vi har fått från olika håll har det inte varit någon lätt kamp. Jag är verkligen nöjd och glad om det kommer en proposition inom kort som löser denna fråga, eftersom vi alla har uttryckt att det vore bra.
Herr talman! När det gäller tillgänglighetsfrågorna tog jag upp flera områden som vi tar upp i betänkandet. Jag tycker att Alliansregeringen har drivit på bra i tillgänglighetsfrågorna med myndigheten Handisam, vilket känns positivt. Vad gäller frågan om huruvida bristande tillgänglighet ska vara diskriminering vet Lennart Axelsson Folkpartiets synpunkt. Jag ska hälsa Erik vad du har sagt.

Herr talman! Det var en bra fråga. Som jag tror att Kenneth Johansson också sade är det rollen man får spela när man sitter i majoritet. Det är mycket underlag, utredningar, uppdrag till myndigheter och återkopplingar. När man sitter i opposition är det lättare att känna att det inte händer något och att inget är på gång. Visst kan jag tycka att det går långsamt. Demokratin mal på, och det tar lång tid. Men ambitionerna för LSS-lagstiftningen finns hos alliansregeringen. Jag har läst interpellationsdebatterna och vad statsråden har sagt, och ingen vill försämra lagstiftningen. Det är viktigt att vi lever upp till intentionerna. Det är dock mycket utredningsarbete på vägen dit. Jag är ute mycket, och när jag senast i förra veckan träffade brukarorganisationerna berättade jag om utskottets ställningstaganden. De tyckte inte usch och fy, utan det som jag tog upp i ett annat replikskifte kom upp, nämligen att det finns saker när det gäller tvåårsomprövning och annat som kan vara bra att ha med sig när man tittar på ett lagförtydligande.
Herr talman! Lagen ska inte urholkas, säger Maria. Det är bra. Men den är urholkad, påstår jag. År 2010 gjorde man en av alla dessa kartläggningar som har gjorts. Där ser man differenserna i personkretsbedömningar eller, rättare sagt, rättighet till ledsagare. För att ha den rättigheten måste man höra till en av personkretsarna. Precis som Eva sade kan man vara blind men också både blind och rullstolsburen och ändå inte höra till personkrets 3. Vi är beredda att göra något åt det så att det blir klart och tydligt att är man blind eller gravt synskadad hör man till personkrets 3 och har rätt till LSS-insatser. Är Folkpartiet berett?
Herr talman! Det väcktes motioner under allmänna motionstiden om det - inte av mig, men av partikamrater. Det är en diskussion som vi har fört och för inom partiet. LSS-kommittén hade uppe den dom som kom tidigare för gravt funktionsnedsatta och att den har gjort det svårare för dem att räknas in i personkrets 3. Men det finns skrivningar om det i förarbetena, men oftast hamnar de under 20 timmar. Jag kan inte utlova något här och nu, men jag vet att vi har väckt motioner om det och att det är en fråga som diskuteras.

Herr talman! Först av allt yrkar jag bifall till socialutskottets förslag i betänkande SoU13 om funktionshindersfrågor. Betänkandet tar upp funktionshinderspolitikens inriktning och LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den tar upp hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och glasögon för barn. De här frågorna handlar inte i första hand om myndigheter eller organisationer. De handlar om personer, om individer med särskilda behov och deras rättigheter. Det handlar om människans okränkbara värde. För oss kristdemokrater är det själva kärnan i vårt politiska engagemang. Mängden mejl, personliga telefonsamtal, möten och debatter som vi varit inblandade i talar sitt tydliga språk. Det finns en stor oro bland många personer med funktionsnedsättning i vårt land när det gäller att få behålla de rättigheter som olika reformer har skapat. FN:s konvention om mänskliga rättigheter säger att alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, att erkännas som person i lagens mening och att ta del av sitt lands styrelse. Alla har också rätt till arbete, undervisning, kulturliv, att bilda familj med mera. FN har tydligt markerat att funktionshinderspolitik handlar om mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i januari 2009, slår fast att dessa personer ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda utan hinder. Människor med olika former av funktionsnedsättning har i alla tider särbehandlats, men på olika sätt beroende på den rådande tidsandan. Under 1800-talets senare hälft rådde en optimistisk syn på framtiden. På privat initiativ började skolor för personer med funktionsnedsättning växa upp på olika håll i landet och det kristna kärleksbudskapet tjänade som utgångspunkt för arbetet. Mot slutet av 1800-talet började landstingen ta över verksamheterna. Och under början av 1900-talet kom en alltmer pessimistisk samhällssyn att göra sig gällande. Personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar skulle isoleras från samhället. Man skapade stora institutioner där det rådde sträng disciplin. Det var inte längre tal om att bilda och utveckla den enskilda individen. Från 1940-talet och framåt kommer det ett antal lagar och förbättringar. Jag hoppar fram till den omsorgslag som kom 1986. Det var en rättighetslag som reglerade rätten till särskilt stöd utifrån social, medicinsk, psykologisk och pedagogisk kompetens. Den omfattade fortfarande en begränsad personkrets men den tydliggjorde det allmännas ansvar för personer med utvecklingsstörning. Herr talman! Allt det som gjorts och det som i dag görs inom handikappolitiken handlar om personer, individer och människor: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, EU:s handikappstrategier, vår egen nationella handlingsplan för handikappolitiken och vår strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Låt oss aldrig glömma den enskilda personens behov. Sedan är det naturligtvis så att myndigheterna har sin givna roll när det gäller att förverkliga våra nationella mål och efterlevnaden av FN-konventionen. Myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting och många fler bidrar. Inte minst Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har en nyckelroll när det gäller analys av utvecklingen på det här området. Under Handisam finns ett projekt som kallas Hjärnkoll. Regeringen har tagit initiativet till satsningen och uppdraget handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Jag hade själv förmånen att tillsammans med Hjärnkoll genomföra ett seminarium i riksdagen om den här problematiken i höstas. Vi återkommer med ett nytt seminarium våren 2013 då Norges tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik har lovat att komma. Han blev känd över hela världen då han under en period som statsminister var sjukskriven för depressiv reaktion. Hjärnkoll arbetar med funktionsnedsättningar som inte syns utanpå. Många har det på det sättet. Så här lät det i ett mejl jag fick för bara någon vecka sedan: "Jag är verkligen orolig, det ser mörkt ut för de som har dolda funktionshinder som många gånger kan vara lika svårt att leva med som de synliga. Utan hjälp kan dessa bli sittande utan att ta vara på sig själva. Många av dessa behöver ständigt stöd och tolkning för att förstå sammanhang och detta av några få personer. De kan ha ett högt intellekt men inte klara ut sin vardag. Jag är glad för ditt intresse och hoppas att vi i Sverige har råd att ta hand om de svaga." Herr talman! Så gäller det LSS som vi har hört rätt mycket om här i eftermiddag. Vi kan glädja oss över den stora, nästan totala enighet som finns i socialutskottet i frågan om stöd till personer med funktionsnedsättning. Utskottet uttalar uppfattningen att det är viktigt att upprätthålla intentionerna i lagen. Och ISF - Inspektionen för sjukförsäkringen - har ett viktigt uppdrag att analysera utvecklingen inom LSS bland annat när det gäller Försäkringskassans arbete med behovsbedömningar. Utskottet ser också vikten av att brukarorganisationerna blir involverade i processen genom att de ges möjlighet att delge sina synpunkter. LSS-reformen är en mycket bra reform som verkligen förändrat livet för många, både brukare och anhöriga, sedan den kom 1994. Det jag tror är viktigt framöver är att det blir en harmonisering över hela landet när det gäller bedömningar och kostnader. En starkare revision av de företag som bedriver assistans är nödvändig för att komma till rätta med fusket. Det drabbar ju inte den som sköter sig, eller hur? Första prövningen av personlig assistans är naturligtvis extra viktig så att tvåårsomprövningarna blir en uppföljning för att se om något har förändrats och inte en prövning igen från scratch. Jag tycker att vi också ska prata om de vinster som LSS betyder för samhället och inte bara om kostnader. Herr talman! Som kristdemokrat gläder jag mig över den kartläggning som regeringen initierar och som gäller glasögon för barn och det ansvar som landstinget har. Vi har levt i årtionden utan att detta har åtgärdats. Nu kommer det, och det blir ett bra verktyg för att kunna göra öppna jämförelser och därmed motverka de olikheter som finns mellan landstingen. Något som jag tror kommer att få betydelse för landstingens bedömningar är Socialstyrelsens kommande svar till Majblommans riksförbund på frågan om synnedsättning hos barn är att betrakta som ett funktionshinder. Frågan är i första hand varje landstings och regions ansvar och flertalet landsting ger i dag frivilliga bidrag till glasögon för barn. Jag besökte Demokratiska Republiken Kongo under våren - ett land med en fattig befolkning. Vi besökte en skola och jag frågade om just glasögon för barnen. Metoden de hade var att sätta barnen med synnedsättning längst fram så att de förhoppningsvis såg vad som stod på tavlan. I vårt land har vi ett helt annat välstånd med andra möjligheter. Det är landstingets ansvar, men låt mig avsluta med att citera socialminister Göran Hägglund från en interpellationsdebatt om barns rätt till glasögon: Barns ekonomiska situation är en viktig fråga för regeringen, och vår ambition är att se till att alla barn kan växa upp under goda förutsättningar. Och detta, herr talman, är ett ord att lita på! I detta anförande instämde Anders Andersson .
Herr talman! Vi fick en historiebeskrivning. En del av den känner jag inte igen, annat är välbekant. Carlbeck hette damen som startade detta för att hennes systerson hade en utvecklingsstörning. Var finns Roland Utbult och KD i detta? Du säger att du är nöjd med kartläggningarna och nöjd med det som görs i fråga om glasögon och LSS. Hur ställer sig KD till frågan om tillgänglighet? Anser KD att det är diskriminerande och att det behöver lagstiftas? Om man kommer fram till att inte göra några förändringar i § 9, kommer KD att gå med på det?
Herr talman! Om man kommer fram till att det inte ska göras några förändringar i § 9, är vi då med på det? Det var också en fråga. Tills vidare har jag tillit till Försäkringskassans och Socialstyrelsens arbete när det gäller behovsbedömningsinstrumentet och förutsätter att det utvecklas på ett bra sätt. När det gäller tillgänglighet står Kristdemokraterna bakom ambitionen och inriktningen att tillgänglighet ska gå under diskrimineringslagen. Det har varit en lång process under ganska lång tid när det gäller tillgänglighet. I Uddevalla kommun arbetade vi i socialnämnden med att få tillgänglighet implementerad i varje nämnd, inte bara i socialnämnden utan i samtliga nämnder. Det var inte bara som tidigare ett övergripande mål, utan det fanns egentligen med i allt vi gjorde. Men sedan tyckte jag att det gick ganska långsamt. Vi vet alla att det tar tid och att det är en ganska lång process. Den lag som har tagits upp här i dag är väl ändå en naturlig följd av allt det arbete som har gjorts och som görs. Sedan får lagen komma när tiden är inne.
Herr talman! Det var ett bra svar när det gäller tillgänglighet, alltså att ni är beredda att lagstifta om det. Däremot blir jag lite mer orolig när det gäller § 9. Vi har tidigare varit rörande eniga om att LSS inte ska urholkas, att intentionerna ska följas och så vidare. Men problemet är att Försäkringskassan har uttryckt att intentionerna i LSS följs, alltså med anledning av den dom som vi alla petar i. Men Försäkringskassan, som ändå är den som du, Roland Utbult, litar på, tycker att intentionerna följs utifrån det som man gör i dag.
Herr talman! Jag instämmer med övriga talare i dag, bland annat vår ordförande Kenneth Johansson, om att intentionerna i LSS ska ligga fast. Det är naturligtvis oerhört viktigt. Vi har i dag inte någon idé om att denna lag ska skrivas om. Såvitt jag har förstått utskottets beslut om detta handlar det om att vi är överens om att det i nuläget inte ska vidtas någon sådan åtgärd. Det är egentligen bara Vänsterpartiet som har reserverat sig när det gäller just detta. Detta är frågor som handlar om processer, och jag har ändå tillit till Försäkringskassans och Socialstyrelsens fortsatta arbete. Jag är naturligtvis också berörd av de fall som vi har läst om i tidningarna. Jag läste bland annat en tidning i dag om ett fall där någon hade råkat illa ut för att man inte får sin assistans. Men det svar som kristdemokraten gav där - det var i Jönköping - var att man kanske får se över handläggningen och den kompetens som handläggaren har. Det uttrycktes som att man behöver bringa lite sunt förnuft in i det hela.

Herr talman! Jag har för mig att innan de stora institutionerna kom var det många människor med funktionsnedsättning som, om de inte hade anhöriga som kunde ta hand om dem, hamnade på fattighuset tillsammans med många fattiga människor, med gamla människor och med sjuka människor. Jag blir ganska orolig när jag hör Roland Utbult. Jag tolkade utskottet på det sättet att det i alla fall finns en fördel med att man säger att det ska gå snabbare. I flera partier - Folkpartiet, Miljöpartiet, kanske Socialdemokraterna, hoppas jag, och Centern - finns det i alla fall en öppenhet för att det kanske behövs en förändring av lagstiftningen. Men det finns tydligen inte hos KD. Det är KD som sitter på departementet med ansvarig minister. Det är en ansvarig minister som i flera debatter faktiskt har bemött det faktum att många har förlorat sin assistans med att hänvisa till att andra har fått fler timmar. Men det hjälper inte dem som har drabbats av regeringsrättsdomens snävare tolkning och blivit utan assistans att vissa andra har fått fler timmar, som jag berättade om. De förlorar kanske sina jobb och blir förtidspensionärer. Jag berättade om en pojke vars mamma fick ta över hela ansvaret, och hela familjen har det jättejobbigt med en utsliten mamma och syskon som kommer i kläm. Jag skulle därför vilja fråga Roland Utbult följande: Är du inte bekymrad över att man har snävat in på personlig assistans och att det är tuffare tolkningar? Försäkringskassan måste följa regeringsrättsdomen. Men när man också säger att intentionerna om att kunna leva ett jämlikt och delaktigt liv som andra uppfylls tycker jag inte att det är så. Tycker du det? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor eftersom jag blir mycket orolig över ditt inlägg.
Herr talman! De enskilda fallen berör nog oss alla lika mycket. Jag talar ibland med David Lega i vårt parti om dessa frågor. Vi ser naturligtvis bekymmer när enskilda råkar illa ut. Men jag menar fortfarande att intentionerna i LSS ska ligga fast. När det gäller en ändring av lagen ska hela processen påskyndas. Man ska se över vad som eventuellt behöver åtgärdas. Uppdraget har gått till ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att se över detta och analysera situationen när det gäller tvåårsomprövningar. Man ska även analysera ägarstrukturer i bolagen och så vidare. Jag måste säga att jag har tillit till det som kommer att hända framöver. Om det behövs en ändring av lagen har jag inte sagt att jag är motståndare till det. Men jag har fortfarande tillit till ISF och till regeringens hantering av det hela när man ger detta uppdrag till ISF.
Herr talman! Då skulle jag vilja ställa en fråga till dig, Roland Utbult. David Lega är kommunalråd i min hemstad Göteborg. Jag hörde honom i en debatt före valet. Då sade han att han inte var för att vi skulle ha en lagstiftning om diskriminering när det gäller bristande tillgänglighet. Jag hoppas därför att du inte lyssnar för mycket på honom utan att KD har en annan inställning i den frågan. Du säger att du har tillit till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra. Vilken tillit har du till Ingrid Burman och Jonas Franksson från HSO som var hos utskottet och sade att detta drabbar människor mycket hårt? De ser det och hör det från funktionshindersorganisationerna, och de märker det från de medlemmar som de har i sitt brukarkooperativ och hos andra assistansanordnare som nu mister sin assistans. Det blir personliga katastrofer. Man kan inte leva sitt liv som andra. Vilket förtroende har du för dem som sitter här på Mynttorget? Har du varit nere och talat med dem som sitter där i en bur för att visa vad det innebär att bli fånge i sitt eget hem om man blir av med sin assistans? Vilket förtroende har du för det tiotal organisationer som skrev en debattartikel på Newsmill i dag? Har du inget förtroende för dem som själva har haft personlig assistans och blivit av med den och som berättar vad det innebär? Det skulle jag vilja veta.
Herr talman! Jag tror inte att Eva Olofsson och jag skiljer oss åt när det gäller medkänslan för de människor som drabbas. Jag har lika stark medkänsla som du. Vi har också träffat dessa organisationer. Jag har stadigt kontakt med personer som har personliga assistenter och som beskriver sin situation. Många av dem är mycket glada för att det fungerar i deras liv. Jag har också talat med de organisationer som arbetar med personer som har förlorat assistans. Det är lika hjärtskärande varje gång. Jag kan inte förstå varför du ifrågasätter att jag skulle ha förtroende för dem. Jag vet att det är människor som inte får sin personliga assistans. Kanske handlar det om kompetens hos handläggare. Vi har sett det även i flera andra sammanhang. Vi har även haft generaldirektören hos oss som har talat om att man ska lyfta vissa av dessa svåra fall till en högre nivå och så vidare. Det finns en problematik runt detta, och det är därför som vi har denna debatt. Intentionerna i LSS ska ligga fast. Det är det svar som jag kan ge.

Herr talman! Jag tänkte börja i den ände där det förra replikskiftet slutade, nämligen att förklaringen till dessa bekymmer skulle vara brist på kompetens hos handläggarna. Det har jag väldigt svårt att se. Det är inte en diskussion jag har varit med om i alltför många sammanhang i alla fall, att man skulle lyfta fram som en lösning att det räcker med att man utbildar handläggarna för att alla problem ska försvinna. Det vore intressant att få en lite utförligare utvikning när det gäller detta. Sedan kan man kanske i någon mån, även om det inte stämmer riktigt, säga att det är Kristdemokraterna som har fått ansvaret för dessa frågor i regeringen, när det gäller Socialdepartementet. Roland Utbult har alltså ett lite större ansvar för frågan än de andra i Alliansen. Nu stämmer kanske inte det, men du har i alla fall kontakt med dessa ministrar på ett annat sätt än vi andra har. Jag hörde att Roland Utbult sade att han hade tillit till alla instanser, även till regeringen. Min fråga är om det faktiskt är så att det inte finns någon kritik när det gäller ansvarig minister i frågan, ens från Roland Utbults sida. Jag har ställt frågan till de övriga också, så jag tänkte fullfölja detta och få höra kommentarer om det. Roland Utbult uttryckte också att de ser bekymren när enskilda drabbas. Jag tror att jag skrev ned det direkt när du hade sagt det. Det är ju enskilda som drabbas; det finns inga andra. Det var alltså en lite konstig formulering, kan jag tycka. Tillkännagivandet tänkte jag ta i nästa replik.
Herr talman! Det var inte så att jag sade att alla handläggare har brist på kompetens. Det skulle jag nog aldrig säga. Det kan dock vara en del av orsaken till detta. Man kan inte tro att alla handläggare har all kompetens i världen, utan det kan finnas brister här och där. Det kan alltså vara en del av det. Det kan också vara så att Försäkringskassan och ISF, som nu har detta uppdrag, ser över vad tvåårsomprövningarna får för konsekvenser. Detta behöver man alltså titta på för att människor inte ska drabbas. Jag tycker inte att det är rätt att människor som har uppenbara grundläggande behov inte skulle få behålla sin assistans. Det är min egen, personliga uppfattning. När det gäller kritik mot ministern har jag faktiskt ingen sådan. Jag tycker att hon gör ett alldeles utmärkt arbete, och jag tycker att både socialministern och barn och äldreministern gör ett fantastiskt jobb. Jag vet också att man känner väldigt starkt för dessa frågor, så där finns ingen kritik från min sida - som om det vore överraskande, men så är det i alla fall.
Herr talman! Nej, det var inte överraskande. Jag hade blivit överraskad om det hade varit ett annat svar. Jag skulle säkert ha sagt samma sak om jag var i motsvarande situation. När det gäller den kritik framför allt vi socialdemokrater ändå framför om att det inte har gått tillräckligt snabbt i olika delar av denna process kan det dock vara bra att veta att Roland Utbult inte tycker att det är så. När det gäller tillkännagivandet tycker jag att det är bra att vi har kommit så långt att vi har en klar majoritet i utskottet för att vi faktiskt vill skynda processen. Det tycker jag är bra. Sedan var det inte riktigt så att detta var ett förslag som Alliansen i utskottet presenterade från början, utan det var efter förhandlingar vi kom fram till slutresultatet. Hade vi inte gjort det hade processen varit betydligt mycket längre än vad som nu blev fallet. Jag uppskattar dock att vi faktiskt har försökt att se till att vi kan få en lösning på dessa frågor, som ju i grunden drabbar enskilda människor väldigt hårt. Jag hoppas att vi i december, när vi förhoppningsvis får den första delredovisningen, kan vara överens om att ställa krav på att även få ett besked från regeringen om hur man ser på grundfrågan i detta. Det handlar om huruvida det krävs en lagändring eller inte. Vi måste få regeringens besked om detta. Tycker man inte att det behövs en lagändring är det bättre att man säger det, för då vet vi vad vi har att utgå ifrån. Med gemensamma krafter hoppas jag att vi kan få frågan i hamn på något sätt. Det är de som har behov av dessa insatser värda.
Herr talman! Vi kristdemokrater står helt bakom utskottets beslut att hela processen framöver ska ske skyndsamt. Det är vi helt med på. Sedan tycker jag att Lennart och andra visar prov på en storslagenhet här. I demokratins namn har vi i utskottet lyckats ro detta i hamn på ett alldeles utmärkt sätt. Nu är inte ordföranden här, så jag får tacka samtliga medverkande i detta. Det har nämligen varit ett stort arbete med detta betänkande, men det har förts i hamn på ett alldeles utmärkt sätt.